Herr talman! Jag har svårt att se hur departementet skulle kunna ingripa i den verkställande myndighetens ansvar när det gäller att bestämma hur ANT-verksamheten kan bedrivas. Det måste ju ändå vara i de lokala sammanhangen på initiativ från länsskolnämnderna eller på initiativ från skolorna och då med stöd av länsskolnämnderna som den väsentliga verksamheten kan komma i gång och sedan utvecklas. Jag tror att det är viktigt att vidareutveckla samspelet mellan länsskolnämnd och lokala skolor, där man har den direkta kontakten med de problem eleverna har eller kan få. Jag har förtroende för skolornas förmåga att med länsskolnämndernas stöd utveckla en projektverksamhet som kan uppfylla de krav som jag liksom Evert Svensson ställer. Jag tror att de kommer att infria våra förhoppningar om ett förebyggande arbete i denna oerhört viktiga och allvarliga fråga.
Herr talman! Problemet är att det extra anslag till kontaktpersonerna på länsskolnämnderna som man äntligen fått till stånd och som gav dem utrymme att arbeta nu har övergått till att bli ett anslag för projekt. Om skolöverstyrelsen skickar ut en uppmaning att komma in med förslag till projekt när det gäller denna verksamhet så kommer det naturligtvis in massor. Man fick in förslag som skulle kosta ungefär 3 milj.kr. att genomföra. Jag tycker det hela är rent löjligt. Om det skall göras projekt på det här området fordras det belopp av en annan storleksordning än de 250 000 kr. som man föreslagit till årets riksmöte. Jag vill alltså ha tillbaka verksamheten i detta stycke —i en eller annan form —- till länsskolnämnderna. Jag vädjar till statsrådet att försöka klara upp 49 situationen på den punkten. Länsskolnämnderna bör ha ett ordentligt ansvar på detta område, och de bör också ha utrymme att ta det ansvaret.
Herr talman! Jag har inhämtat att i varje fall vissa länsskolnämnder hos SÖ begärt medel för projekt som i realiteten innebär att medlen används till kontaktpersoner. Till en del är därmed Evert Svenssons önskemål uppfyllda. Jag tror inte att man behöver vara så pessimistisk som Evert Svensson när det gäller vad projekten kan åstadkomma. Det är sant att det är fråga om blygsamma medel. Det skulle vara blygsamma medel också om man fördelade dem jäms över på länsskolnämnderna. Jag är säker på att SÖ uppmärksammar vad som sägs i den här debatten. Men samtidigt är jag, som sagt, inte fullt så pessimistisk som Evert Svensson. Snarare har jag tilltro till vad som kan komma fram genom den verksamhet i mycket olika former som täcks av ordet projektverksamhet.
Herr talman! Vad statsrådet nu säger bekräftar vad vi trodde i socialutskottet. Vi trodde att man skulle kunna använda anslaget för tillfällig informationsverksamhet till detta. Vi trodde att man skulle kunna begära att fåt.ex. 10 000 kr. för kontaktpersonernas verksamhet. Om resultatet av den här debatten är att det slås fast — och det verkar som om statsrådet är ense med mig på den punkten — att länsskolnämnderna kan använda dessa pengar till kontaktpersoner och jämställa det med projektverksamhet, har vi nått precis dit jag ville komma med den här debatten. Då tackar jag.
Herr talman! Jag vill understryka vad jag tidigare sade, nämligen att i varje fall en del länsskolnämnder har föreslagit projekt i form av verksamhet av kontaktperson. Vidare har länsskolnämnderna egna expertmedel, med vilka de kan dryga ut de medel de kan få av skolöverstyrelsen.
Herr talman! Det har skapats en väldig oro ute på länsskolnämnderna i den här frågan. Den är inte fullt så enkel som vi kanske vill göra den. Därför är det här klara uttalandet från statsrådet bra. Tack!

Herr talman! Sven-Erik Nordin har frågat mig om jag anser att nuvarande alarmeringsanordningar på SJ-tågen är till fyllest och om något initiativ kommer att tas för att åstadkomma en förbättring. Närett sjukdomsfall eller en olycka inträffar på tåg går det i allmänhet att få tag på konduktören antingen direkt eller med hjälp av medpassagerare. I sovvagnar används också metoden att hänga ut en skylt utanför kupén då samtal önskas med konduktören. Vid allvarligare olyckor är nödbromsen den bästa alarmeringsanordningen. SJ har i sin långsiktiga investeringsplan tagit upp en beställning av sovvagnar. Om en sådan beställning kommer till stånd kommer naturligtvis olika förbättringar att övervägas — däribland också alarmeringsanordningar. Av intresse i detta sammanhang är också den utbyggnad av trafikradio på tåg som pågår. Därigenom kan lokförare och tågledare få kontakt med varandra. SJ undersöker i samband därmed möjligheterna till direkt kontakt också mellan konduktören å ena sidan och lokföraren och tågledare å andra sidan via handburen radio. Systemet med trafikradio skall enligt SJ:s planer vara utbyggt på alla mer trafikerade linjer i början av 1980-talet. När det gäller de 150 nya personvagnarna som SJ har beställt överväger SJ att installera lokaltelefon som ger förbindelse mellan konduktör och lokförare.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Låt mig också ge en eloge för att svaret har kommit så snabbt. För det mesta utgör en inträffad händelse bakgrund till en fråga — så är det också här. För en vecka sedan uppstod eld i en sovvagnskupé på sträckan Mellansel-Långsele. Elden orsakade onödigt stora skador på grund av att man inte tillräckligt snabbt fick kontakt med tågpersonalen. En eldsvåda är ändå någorlunda lätt att klara på ett tåg. Det finns eldsläckare i varje vagn, även om den är diskret placerad och många passagerare inte känner till att den finns. Gäller det en eldsvåda är det befogat att dra i nödbromsen, och så skedde även här. Denna händelse ger emellertid anledning till några följdfrågor: Hur gör man när en person skadats på ett tåg eller blir hastigt sjuk? Det är natt, andra passagerare sover — hur tillkallar man hjälp? Man kan, om man orkar, hänga ut skylten Samtal önskas med konduktören, säger Anitha Bondestam. Men hur länge får man vänta då? Någon medpassagerare kan springa och hämta hjälp hos tågpersonalen i tjänstekupé. Det har jag försökt och upptäckt att en vagn mitt i tåget är låst, vilket hindrat mig från att få kontakt med personalen. Det är rangeringsproblem som orsakat detta förhållande. Man är alltså under lång tid helt isolerad på fjärrtågen, och det är inte bra. Ett larmsystem med en knapp i varje kupé att användas i nödfall skulle faktiskt räcka. Jag måste fråga ett par saker till. Anitha Bondestam nämner nödbromsen som den bästa alarmeringsanordningen. Menar Anitha Bondestam på fullt allvar att man skall dra i nödbromsen vid ett allvarligt sjukdomsfall? Vad som händer då är att man bara ytterligare förlänger tiden fram till dess man når nästa snälltågsuppehåll och får kontakt med läkare och ambulans. Nästa fråga gäller en hypotes: Om en beställning av sovvagnar kommer till stånd skall förbättringar vidtas, sägs det i svaret. Vad händer om beställningen inte kommer till stånd? Vad händer i de gamla sovvagnarna? Sammanfattningsvis måste jag tyvärr fråga: Är det rätt uppfattat att Anitha Bondestam inte kommer att ta något speciellt initiativ i anledning av de här händelserna?
Herr talman! Sven-Erik Nordin frågar vad man skall göra om ett sjukdomsfall inträffar mitt i natten och det inte räcker med att hänga ut en skylt. Det är mycket sällsynt att man är ensam i en kupé och inte har möjlighet att via medpassagerare få kontakt med konduktören. När det gäller det speciella fall Sven-Erik Nordin tar upp är han bättre informerad än jag. Normalt skall det finnas en konduktör i varje del av tåget om någon dörr är låst. Vidare frågar Sven-Erik Nordin om det är meningen att man skall dra i nödbromsen när det inträffar ett sjukdomsfall. I mitt svar har jag gjort skillnad mellan olyckor och sjukdomsfall. Det är givetvis framför allt i samband med olyckor som nödbromsen bör användas.

Med hänsyn till de åtgärder som man på SJ själv initierat avser jag inte att ta några ytterligare initiativ i frågan.
Herr talman! Något ljusare blev bilden efter Anitha Bondestams senaste inlägg. Får jag bara påpeka att när vi här talar om möjligheter att skapa direkt kontakt mellan konduktören och lokföraren och tågledaren samt mellan tåg och stationer är det en sak. En helt annan sak är vad jag närmast velat prioritera, nämligen en enkel larmanordning mellan passagerarna och konduktören för att då kunna klara problemen litet bättre. Här rör det sig om växande problem. Anitha Bondestam säger själv i sin proposition att persontrafiken på järnväg kommer att öka speciellt på fjärrtåg under åren som kommer. Då är det, menar jag, av väsentlig betydelse att servicen på dessa fjärrtåg blir bättre, inte minst just i det här avseendet. På flyg, buss och liknande kommunikationsmedel får man alltid kontakt. På tåg är man hittilldags hjälplös och isolerad om det vill sig illa.

Herr talman! Knut Wachtmeister har i sin fråga angett att statens vägverk enligt uppgift avser att rationalisera bort 2 av Malmöhus läns 13 vägstationer. En av de nedläggningshotade vägstationerna är belägen på Söderslätt, som tillhör de för snöoväder mest utsatta delarna av länet. Härvid anges att möjligheterna till effektiv snöröjning inom berört område avsevärt försämras. Mot denna bakgrund har Knut Wachtmeister frågat mig om jag avser att låta ompröva vägverkets beslut. För att åstadkomma en så rationell väghållning som möjligt pågår kontinuerligt inom vägverket en översyn av driftorganisationen som bl.a. innebär förändringar av arbetsområdesindelningen. Enligt vad jag erfarit från verket finns f. n. inom Malmöhus län beslut om nedläggning av endast ett arbetsområde med tillhörande vägstation. Den beslutade områdesförändringen innebär att arbetsområdet i Tullstorp kommer att dras in och att dess vägnät delas upp på angränsande arbetsområden. Trafikarbetet inom Tullstorpsområdet uppgår till ca 70 miljoner fordonskilometer. Detta kan jämföras med länets mest trafikbelastade arbetsområde, Arlöv, där motsvarande siffra är 420 miljoner fordonskilometer. De mest trafikbelastade vägsträckorna inom Tullstorpsområdet finns i områdesgränserna med trafikströmmar till och från Malmö, Trelleborg, Ystad och Skurup. I förhållande till trafikflödet inom området är Tullstorpsanläggningen i dag således felplacerad. Genom nedläggningen och överföringen av resurser till angränsande områden möjliggörs en serviceutjämning mellan det lågtrafikerade Tullstorpsområdet och dessa mer högtrafikerade områden. Omorganisationen medför vissa besparingar för vägverket, men de största fördelarna bedöms vara förbättringar för trafikanterna i form av ökad framkomlighet och färre olyckstillfällen. Servicen inom det nuvarande Tullstorpsområdet kommer efter omorganisationen att bli av lika hög standard som på motsvarande vägar inom andra delar av länet. För vinterväghållningen kommer områdesindragningen inte att innebära någon standardförsämring eftersom antalet fordon för snöröjning och halkbekämpning inte berörs. Som jag har framhållit i årets budgetproposition bedömer jag det som nödvändigt att vägverket fortsätter rationaliseringen av den lokala organisationen. Jag anser att sådana indragningar av vägstationer som innebär en bibehållen servicenivå måste få genomföras om de är ekonomiskt motiverade.

Herr talman! Jag skall be att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag är glad över att det blott är en station som hotas av nedläggning och inte två, som har uppgivits för mig. Jag är fullt medveten om att statens vägverk är tvunget att liksom alla andra se om sitt hus och rationalisera. Det inträffade snöovädret ger emellertid anledning till eftertanke, och man frågar sig om de uppnådda rationaliseringsvinsterna uppväger den sämre beredskap som detta utsatta område i södra Skåne får. Utifrån olika utgångspunkter skulle en nedläggning minska de årliga kostnaderna med någonting mellan 90 000 och 270 000 kr. Det är emellertid ostridigt att de 18 anställda, som avses omplaceras på fyra andra stationer, i stället för att som nu ha i genomsnitt 6 km till jobbet får 30 km. Ingen avser nämligen att byta bostadsort. I realiteten innebär detta att var och en måste köra 60 km för att med sitt fordon eller arbetsredskap nå den tidigare utgångspunkten. Detta måste naturligtvis medföra en väsentligt försämrad beredskap, även om, som Anitha Bondestam säger, antalet snöröjningsfordon är oförändrat. När Anitha Bondestam nu uppger att en indragning innebär förbättringar för trafikanterna, tror jag dels att detta i så fall blott berör de större vägarna, dels att de i området boende liksom jag har en kanske något annan uppfattning därom. Det här ärendet är faktiskt av ganska gammalt datum. Redan 1975 ifrågasattes en nedläggning av Tullstorp— så heter vägstationen på Söderslätt. De berörda kommunerna, Trelleborg och Skurup, hade då ingenting att erinra, utan nöjde sig med att säga att man förutsatte att servicen inte skulle försämras. Nu har kommunerna skärpt tonen något och sällat sig till dem som begär att vägstationen skall vara kvar, troligtvis därför att man befarar att servicen annars skulle bli sämre. Ett eller annat snöoväder av betydligt mindre omfattning än nyårshelgens med allt vad det medför i form av fördyrade transporter räcker säkerligen till för att en eventuell rationaliseringsvinst förbyts i förlust. Om man nu inte kan bibehålla vägstationen, blir en naturlig följdfråga, om kommunikationsministern kan tänka sig att man håller vinterberedskap på samma strategiska ort, antingen på den gamla anläggningen eller, om det skulle visa sig vara fördelaktigare, i anslutning till något närliggande företag.
Herr talman! Jag vill först nämna att personalorganisationerna vid MBL förhandlingar inte har haft något att erinra mot personalförändringarna. Vad beträffar effekterna av sådana här sammanslagningar har, enligt vad jag upplysts om, erfarenheterna varit goda i vad avser standarden på vägunderhållet i de områden där sammanslagningar hitintills har skett. Standarden har bättre kunnat anpassas till trafiken, och även i de nya arbetsområdenas utkanter har i förhållande till trafiken en god vägunder hållsstandard kunnat upprätthållas. De under nyårshelgen inträffade trafikstörningarna på bl.a. Söderslätt berodde ju på exceptionella väderförhållanden. Oberoende av arbetsområdesindelningen måste vägverkets resurser vid ett sådant tillfälle koncentreras till de större vägarna. Det finns alltså inte anledning att för den sakens skull behålla redskapen på det ställe där de nu finns.
Herr talman! Kommunikationsministern säger nu att de anställda har gått med på det hela, men det är faktiskt en sanning med modifikation. Vid centrala förhandlingar har representanter för Statsanställdas förbund och SALF gått med på en nedläggning. Men då skulle nedläggningen uppskjutas och inte, som från början var tänkt, äga rum vid kommande årsskifte utan genomföras 1982. De lokala fackrepresentanterna, de anställda på företaget, har däremot motsatt sig att en nedläggning skulle ske. Sedan beklagar jag naturligtvis om man inte kan tänka sig att ha viss service i detta hänseende vintertid. Det skulle säkerligen medföra trygghet för de i området boende, om man kunde lämna sådan service. Men jag får nu förlita mig på att eftersom nedläggningen inte kommer att ske förrän om ett par år skall man under tiden hinna tänka om och göra de förbättringar som jag här förordat och som enligt min uppfattning skulle medföra en bättre beredskap på Söderslätt.

Herr talman! Gunilla André har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder som syftar till att vidmakthålla en tillfredsställande färjetrafik för människor som är beroende av sådan för att nå arbete och service. Bakgrunden till frågan anges vara en planerad indragning av den frigående färjan mellan Sundsörn och Torsö. Vid den aktuella färjeleden finns i dag två färjor — dels en ordinarie linfärja, dels en frigående reservfärja. Den frigående reservfärjan har främst varit avsedd att upprätthålla trafiken vintertid och när det pågår översyn av linfärjan. För att trafiken med linfärjan skall kunna upprätthållas vintertid skall, enligt vad jag har erfarit från vägverket, en luftbubblingsanläggning installeras i likhet med vad som finns på motsvarande leder, bl.a. i Jämtlands län. Härigenom hålls vattnet i rörelse så att isläggning förhindras. Erfarenheten från driften av denna typ av färjor och anordningar är god. Genom att färjeleden på detta sätt bör kunna hållas fri från hindrande is kommer någon förändring av trafiken inte att ske. Den frigående färjan kommer också att t. v. behållas som reserv vid leden. Av dessa skäl avser jag inte att vidta några åtgärder i frågan.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. För människor som bor på öar är båtoch färjeförbindelser de enda möjligheterna till kommunikation med omvärlden. Människorna är helt beroende av detta färdmedel. Det kan gälla arbetsresor, sjuktransporter eller resor för att nå service av olika slag. Man kan med fog påstå att öbefolkningen på grund av detta är mer sårbar än andra människor. Om en akut situation uppstår som kräver omedelbara hjälpinsatser måste man kunna lita på att båteller färjetrafiken fungerar. Dessa konstateranden är självklarheter, men jag tycker det finns anledning att nämna dem i detta sammanhang. Jag har i min fråga tagit upp det förhållandet att man på vissa håll planerar att försämra färjetrafiken. Det har framkommit tankegångar som, om de blev förverkligade, skulle leda till oacceptabla förhållanden. Min fråga har ställts med anledning av färjetrafiken till Torsö, som ligger utanför Mariestad. Där bor mellan 600 och 700 personer. Torsö är dessutom ett attraktivt område för fritid och rekreation. Leden trafikeras vanligtvis med kabelfärja, men det finns också en frigående färja. Det är den sistnämnda som man nu planerar att dra in. Om så sker kommer det att innebära att trafiken vid vissa tillfällen inte kan upprätthållas kontinuerligt. Under riksdagens juluppehåll kunde jag konstatera att kabelfärjan låg helt infrusen och obrukbar, och endast tack vare den frigående reservfärjan kunde trafiken upprätthållas. Av statsrådets svar framgår att man planerar att installera en luftbubblingsanläggning. Det kanske kan låta bra, men vi skaraborgare hyser en sund skepsis mot nymodigheter som vi inte har någon erfarenhet av. Varken personalen på färjan eller torsöborna är övertygade om att det kommer att fungera. Om nu expertis tror att det går att upprätthålla trafiken genom att lägga ned luftbubblingsledningar, tycker jag att det är en rimlig begäran att den ifrågavarande reservfärjan får ligga kvar till dess man har provat systemet vid besvärliga förhållanden, t.ex. vid drivis. Min fråga till kommunikationsministern är: Kan jag tolka svaret på det sättet att så kommer att ske?

Herr talman! Jörgen Ullenhag har frågat mig vilka orsakerna är till störningarna i tågtrafiken mellan Uppsala och Stockholm och vilka kortsiktiga och långsiktiga åtgärder som kommer att vidtas för att förbättra den nuvarande situationen. Det är enligt min mening oundvikligt att trafiken utsätts för störningar under extrema väderförhållanden såsom kraftiga snöoväder och sträng kyla. Jag tror inte att det är tekniskt möjligt att utforma trafikapparaten så att den helt utan problem klarar sådana förhållanden som nu har rått. Skulle SJ försöka sig på att radikalt minska även sådana vintertrafikproblem som sporadiskt uppstår skulle kostnaderna och biljettpriserna bli helt orimliga, eftersom det bl.a. förutsätter mycket stora investeringar i reservlok och reservvagnar. Järnvägen skulle då bli mycket dyr året runt. SJ arbetar dock ständigt på att förbättra möjligheterna att hålla trafiken i gång även under svåra förhållanden. Ett problem som just gäller sträckan Uppsala-Stockholm har uppstått på grund av att pendeltågen visat sig ha svårt att klara extrema vinterförhållanden. Den långväga tågtrafiken har därför i vissa fall även tagit upp pendelresenärer med bl.a. förseningar som följd. Enligt vad jag har erfarit pågår nu diskussioner mellan SJ och SL om hur pendeltågstrafiken skall kunna förbättras till nästa vinter.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Enligt senaste folkräkningen 1975 pendlade närmare 5 000 människor från Uppsala kommun till Storstockholm och över 1000 var inpendlare från Stockholm till Uppsala. Vi hade alltså i mitten på 1970-talet omkring 6 000 pendlare mellan Uppsala-Stockholm och Stockholm-Uppsala. Dagens antal ligger sannolikt betydligt högre. Huvuddelen av alla dessa pendlare använder sig av tågförbindelserna. Det är därför av vitalt intresse att tågförbindelserna fungerar väl. Tidigare vintrar — och det har då inte bara gällt under extrema väderförhållanden — har detta inte alltid varit fallet. Besvärliga förseningar har inträffat. Även i januari i år har det varit vanligt med förseningar morgnar och kvällar. Det var fallet t.ex. i fredags. På lördagen kunde Upsala Nya Tidning meddela att förseningarna på fredagen började kl. 06.24 på morgonen och att förseningstiden ökade under dagen. I stället för att köra med sina vanliga lok tvingades SJ vid några tillfällen under dagen att sätta in s.k. Hg-lok. Dessa loks maximala hastighet är betydligt lägre än de loks som används normalt. Enligt tidningen säger man på SJ:s pressinformation i Stockholm, att den här typen av lokbyten är ”en oerhörd nödfallsutväg”. Till detta kommer att antalet sittplatser har varit klart otillräckligt på vissa morgonoch kvällståg mellan Uppsala och Stockholm. Många resenärer har blivit utan sittplats och har fått stå i tågkorridorerna. Särskilt besvärande har det varit för de pendlare som stigit på i Knivsta för att resa till Stockholm. Pendlarna —det rör sig alltså om många tusen — frågar sig naturligtvis vad de störningar som jag här har beskrivit beror på och vill självfallet veta att SJ gör vad som kan göras både på kort och på lång sikt. Jag håller med kommunikationsministern om att man självfallet inte helt kan undvika trafikstörningar under extrema väderförhållanden, men det bör vara möjligt att hålla en sådan beredskap att det finns lok som fungerar som det var avsett. Det bör också, om man har en god planering, vara möjligt att hålla så många vagnar att samtliga tågresenärer får sittplats. Jag vill sluta med att ställa ett par följdfrågor till statsrådet: Innebär statsrådets svar att man kan räkna med att senare vintrars störningar i pendeltrafiken Uppsala-Stockholm inte kommer att upprepas på liknande sätt i framtiden? Jag talar då också om situationer där det inte har varit häftiga snöoväder och mycket sträng kyla, för vi har haft störningar även under mera normala vintrar. Vidare: Hur ser statsrådet över huvud taget på den långsiktiga utvecklingen när det gäller pendeltrafiken Uppsala-Stockholm? Det är enligt min mening viktigt att man underlättar för dem som väljer att pendla. Det måste vara en strävan att arbeta för valfrihet vid avvägningen när det gäller bostad och arbetsplats genom högklassiga kommunikationer längs hela axeln Stockholm-Uppsala. I det sammanhanget har man anledning att ställa frågan, om det i framtiden verkligen räcker med två spår på del av sträckan Uppsala-Stockholm.
Herr talman! Jag delar Jörgen Ullenhags uppfattning att man på olika tänkbara sätt skall medge en valfrihet när det gäller kommunikationerna på den här sträckan. Vad sedan gäller frågan om den reserv som SJ skulle kunna ha hade det enligt SJ:s bedömning behövts en reserv av ca 50 lok och 100 personvagnar för att företaget någorlunda smärtfritt skulle ha kunnat klara trafiken utan störningar under den senaste tidens snö och kyla. Detta skulle innebära en investering på 450 milj.kr. Att ha en sådan reserv torde inte vara realistiskt. När det gäller problemen i stort i samband med sittplatserna på Uppsalatågen vill jag säga att också jag känner till att det ibland är svårt att få sittplats på tågen under högtrafik. Bristen på platser gäller i första hand förstaklassvagnarna. Det är här fråga om sådana kapacitetsproblem som uppstår i all trafik som liksom Uppsalatrafiken har mycket markerade toppar. Av ekonomiska skäl kan SJ inte anskaffa så många vagnar att man helt får bort trängseln under högtrafik, men jag tror att situationen kommer att förbättras då de 150 nya personvagnar som SJ har beställt börjar levereras. I de nya vagnarna är dessutom antalet platser större än i de nuvarande.
Herr talman! Jag noterar detta med stor tillfredsställelse. Såvitt jag kan förstå innebär det att de 150 vagnar som har beställts i första hand skall användas för den interregionala trafiken. Då bör rimligen de vagnar som är i mycket gott skick och som de nya vagnarna ersätter kunna sättas in på förbindelser av kortare art som t.ex. den mellan Uppsala och Stockholm. Förhoppningsvis kan vi därigenom under kommande vintrar få en bättre situation på sträckan Uppsala-Stockholm än vad vi haft under senare vintrar.

Herr talman! Gusti Gustavsson har frågat mig dels om jag anser att det är riktigt att ekonomiska stimulansbidrag till researrangörerna ges enbart vid Sturups flygplats, dels om jag avser att medverka till att samma ekonomiska stimulansbidrag skall utgå vid charterflygningar från andra inom den södra regionen belägna flygplatser som är utbyggda för sådana flygningar. Luftfartsverket får enligt luftfartstaxan, som beslutas av regeringen, medge sådan rabatt på landningsoch passageraravgift som kan anses vara förenlig med verkets ekonomiska intressen. För några år sedan gjordes på uppdrag av luftfartsverket en undersökning av chartermarknaden i Sydsverige. Undersökningen visade bl.a. att huvuddelen av resenärerna föredrar Sturup framför Kastrup som avreseflygplats. På grundval av denna information utformade luftfartsverket ett stimulanspaket för att, i överensstämmelse med allmänhetens önskemål, överföra chartertrafik från Kastrup till Sturup. Stimulansåtgärderna omfattade bl.a. rabatter till flygföretagen på landningsavgifterna. En förutsättning för att rabatter skulle utgå var att de medförde ökad trafik. Åtgärderna för att stimulera chartertrafiken på Sturups flygplats utgörs således inte av subventioner utan av kommersiellt motiverade rabatter. Luftfartsverkets bemyndigande att medge rabatter på landningsoch passageraravgifterna innebär att verket i varje särskilt fall har att ta ställning till frågor om stimulansåtgärder. Allmänt sett anser jag att det är angeläget att verket genom olika åtgärder skapar förutsättningar för utveckling av trafiken på de svenska flygplatserna.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Anledningen till frågan är att luftfartsverket i brev erbjudit researrangörer ekonomiska subventioner, om de förlägger sina charterresor till Sturups flygplats. Avsikten torde vara att man bättre skulle kunna hävda sig i konkurrensen med Kastrup om charterresorna. Jag vill inte bestrida att så kan vara fallet, men det kommer också att drabba exempelvis Ängelholms flygplats, som också är en primärflygplats som sorterar under luftfartsverket. Om inte Ängelholms flygplats kan erbjuda researrangörerna subventioner liknande dem som Sturup erbjuder, kommer chartertrafiken från Ängelholm självfallet att försvinna. Ängelholm-Helsingborgs flygplats har under de senaste åren haft förmånen att kunna erbjuda sina resennärer en ökande chartertrafik till bl.a. Bornholm, London, Edinburgh, Rimini och Genéve. Sålunda utnyttjade inte mindre än 7530 passagerare denna möjlighet under år 1977, trots att utrymmena för tulloch polismyndigheterna och även för passagerarna då inte var tillfredsställande. Den 15 december 1977 utbyggdes emellertid Ängelholm-Helsingborgs flygplats väsentligt och förfogar nu över tre gånger så stort utrymme, varvid hänsyn även har tagits till en utökning av chartertrafiken. Ängelholms flygplats har ett passagerarupptagningsområde som omfattar ca 500 000 personer i nordvästra Skåne och i södra Halland. Det är därför synnerligen beklagligt att luftfartsverket på detta sätt motverkar utvecklingen av Ängelholms flygplats. Inte heller är det troligt att alla resenärer som inte längre har möjlighet att charterflyga från Ängelholm kommer att utnyttja Sturups flygplats, eftersom resorna i många fall blir förmånligare från Kastrup än från Sturup. Jag hade hoppats att kommunikationsministern skulle ha velat medverka till att även Ängelholms flygplats får komma i åtnjutande av subventioner liknande dem som kommer Sturups flygplats till del, i all synnerhet eftersom tuftfartsverket byggt ut Ängelholms flygplats för att möjliggöra en utökning av chartertrafiken. Nu kan jag konstatera att så inte är fallet, vilket är beklagligt. Jag vill sluta med att ställa en fråga till kommunikationsministern: Tycker kommunikationsministern att det är rimligt att luftfartsverket först bygger ut flygstationen för att bl.a. möjliggöra en större chartertrafik, varefter man går till reseorganisationerna och säger att om de förlägger sina flygningar till Sturup får de ekonomiska subventioner? Enligt min mening är detta en orimlig politik. Borde inte luftfartsverket, som är huvudman för Ängelholms flygplats, medverka till utvecklingen av flygplatsen i stället för att som nu motverka den?

Herr talman! Gusti Gustavsson tog upp frågan om chartertrafiken på Ängelholms flygplats. Till att börja med vill jag påpeka att utbyggnaden av flygplatsen är avsedd främst för inrikesflygets expansion. Jag vill också erinra om vad jag sade i mitt frågesvar, nämligen att åtgärderna på Sturups flygplats inte utgörs av subventioner utan av kommersiellt motiverade rabatter. Det kan också nämnas att rabatterna har inneburit att antalet charterresenärer på Sturup har ökat från 73 000 år 1975 till ca 170 000 år 1978, dvs. en ökning med nästan 100 000. Jag vill också understryka att åtgärderna på Sturup endast syftar till att förbättra Sturups förutsättningar att konkurrera med Kastrup. Om vi sedan räknar charterresenärerna bara en gång — inte två gånger, både när de for och när de kom tillbaka, som Gusti Gustavsson gjorde — kan man konstatera att chartertrafiken mellan 1975 och 1977 på Ängelholms flygplats ökat från 1 300 passagerare till ca 3 300 passagerare. Men under år 1978 minskade passagerarantalet till ca I 100. Den minskning i charterflyget från Ängelholms flygplats som ägde rum i fjol har, mot bakgrund av trafikutvecklingen under de senaste åren, enligt luftfartsverkets uppfattning inget samband med stimulansåtgärderna på Sturup. — Bland de faktorer som Gusti Gustavsson inte nämnt beträffande chartertrafiken är den att arrangörerna och bolagen strävar efter att koncentrera sin verksamhet till ett begränsat antal flygplatser, eftersom det krävs en hel del basinvesteringar. Det är framför allt andra faktorer än luftfartsverkets avgifter som är avgörande för valet av inrikesflygplats inom landet för charterflygningar. Den intäktsökning — mer än 10 milj.kr. — som stimulansåtgärderna på Sturup har medfört har kommit alla luftfartsverkets flygplatser till godo, därför att de ses som en ekonomisk enhet. De pengarna har medverkat till att begränsa höjningarna av luftfartsavgifterna, och det är en viktig faktor i sammanhanget. Mot bakgrund av vad jag nu har sagt framgår att jag inte tycker att det är lämpligt eller motiverat att jag ingriper i den beslutsprocess som skall leda fram till en fördelning av chartertrafiken på olika svenska flygplatser.

Herr talman! De siffror som jag nämnde beträffande passagerarantalet på charterflygningarna är Linjeflygs egna siffror. Enligt de uppgifterna har 7 530 passagerare använt sig av chartertrafiken på Ängelholm före 1977. Men det är riktigt att trafiken sedan, som kommunikationsministern säger, gick ned under 1978. Det berodde på att man då höll på att bygga om och bygga ut flygplatsen och därför inte kunde ha lika mycket chartertrafik som tidigare. När det sedan gäller utbyggnaden av stationen säger kommunikationsministern att den gjordes enbart med tanke på den ordinarie inrikestrafiken. Men det är inte heller riktigt sant. Man har nämligen byggt ut lokalerna speciellt för polisens och tullens behov —och för inrikes flygresor behöver inte tullen ökade utrymmen. Men så har skett, och man har tagit hänsyn inte bara till inrikestrafiken utan också till den ökade chartertrafiken.

Herr talman! Margot Håkansson har frågat vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förbättra strålskyddet för patienter och personal inom hälsooch sjukvården. Enligt strålskyddslagen fordras tillstånd av strålskyddsmyndigheten, statens strålskyddsinstitut, för att inneha röntgenutrustning och för att bedriva radiologiskt arbete. Den som bedriver sådant arbete är skyldig att vidta allt som — med hänsyn till arbetets natur och personalens yrkesvana — kan göras för att förebygga skador av strålningen. Inom sjukhusen är det i regel klinikchefen för röntgenavdelning eller radioterapeutisk avdelning som har det direkta ansvaret för verksamheten. Strålskyddsinstitutet ger fortlöpande ut föreskrifter, anvisningar och råd om användningen av röntgenutrustning och annan teknisk utrustning som sänder ut joniserande strålning. Som exempel kan jag nämna att institutet har givit ut en svensk översättning av den internationella strålskyddskommissionens rapport om patientstrålskydd vid röntgenundersökningar och en skrift om stråldoser och strålrisker vid skärmbildsundersökningar. Särskilda tillsynsmän inom institutet inspekterar verksamheten. Socialstyrelsen har i egenskap av tillsynsmyndighet för sjukvården i en skrift år 1976 tagit upp frågor om patientsäkerheten vid röntgenundersökningar . Den innehåller synpunkter och förslag beträffande organisation, tillsyn och drift av röntgenverksamhet. Styrelsen framhåller bl.a. att all röntgendiagnostisk verksamhet inom ett sjukvårdsområde bör samordnas under en röntgenläkares ledning. Styrelsen understryker vikten av att personalen är ändamålsenligt utbildad för uppgiften och fortlöpande informeras om centralt eller lokalt utfärdade föreskrifter eller anvisningar. I skriften rekommenderas sjukvårdshuvudmännen att inrätta lokala röntgenkommittéer med uppgift att övervaka den röntgendiagnostiska verksamheten inom sjukvårdsområdet. Socialstyrelsen har därefter i juli 1978 gjort en enkät till samtliga sjukvårdshuvudmän för att få en uppfattning om i vad mån styrelsens förslag och rekommendationer i nämnda skrift har genomförts. Svaren ger en ganska splittrad bild. Vad beträffar utbildning och information anordnas vid vissa sjukhus särskilda kurser i strålskydd och undersökingsteknik, medan utbildningen vid flertalet sjukhus synes ske i form av information på de aktuella avdelningarna. För den tekniska tillsynen av apparaturen saknas tjänster för sjukhusfysiker vid flertalet sjukhus. Lokala röntgenkommittéer fanns eller var under bildande vid undersökningstillfället hos åtta sjukvårdshuvudmän. Planer på bildande av sådana kommittéer fanns hos ytterligare åtta huvudmän. Jag vill i detta sammanhang nämna att socialstyrelsen i en kungörelse, SOSFS 1978:26, om ansvar för medicinteknisk utrustning i sjukvården m.m. ingående behandlat sjukvårdshuvudmännens och medicinalpersonalens ansvar i samband med sådan utrustning. Styrelsen anför att det följer av huvudmännens ansvar för att sjukvården bedrivs ändamålsenligt att huvudmannen tillhandahåller nödvändiga resurser. Personal med erforderlig teknisk kompetens måste anlitas för att granska och godkänna ny utrustning samt hålla den funktionsduglig. Detta gäller naturligtvis i hög grad radiologisk verksamhet. Huvudmannens arbetsgivaransvar innebär också att arbetsskyddsaspekter måste beaktas. Socialstyrelsen understryker också behovet av utbildning av personal som handhar medicinteknisk utrustning. Styrelsen erinrar om att det ingår i det administrativa ansvar som läkare i överordnad ställning har att ansvara för att apparatur används rationellt och att underställd personal har erforderlig kompetens för att handha den. Jag kan vidare nämna att sjukvårdens och socialvårdens planeringsoch rationaliseringsinstitut, SPRI, i sitt arbetsprogram för år 1979 har tagit upp flera projekt som syftar till att förbättra säkerheten hos medicinteknisk apparatur, bl.a. röntgenutrustning. För egen del vill jag understryka angelägenheten av att strålskyddet för patienter och personal ägnas ökad uppmärksamhet. En fortlöpande teknisk tillsyn av apparatur är härvid av grundläggande betydelse. En sådan ordning torde också vara ekonomiskt fördelaktig för huvudmännen, eftersom den kan väntas medföra bl.a. färre driftstörningar och bättre bildkvalitet med minskat behov av omtagningar. Självfallet är det angeläget att personal i radiologiskt arbete har en för arbetsuppgifterna lämplig utbildning. Inom utbildningsdepartementet bereds nu de förslag som har lagts fram av utredningen Vård 77 och som i huvudsak berör utbildningen inom den kommunala högskolan. Regeringen avser att lägga fram en proposition i ämnet under våren 1979. På grundval av de förslag som läggs fram i propositionen kommer därefter utbildningsplanerna att ses över. Jag utgår från att gällande säkerhetsföreskrifter för olika verksamhetsområden därvid kommer att ägnas särskild uppmärksamhet. Jag vill också erinra om att statens strålskyddsinstitut och socialstyrelsen har bildat en samarbetsgrupp för patientstrålskydd. Till gruppen är knuten en panel av experter, bl.a. läkare, fysiker, assistenter och administratörer. Gruppen har tagit upp bl.a. utbildningsoch kompetensfrågor. Därvid har diskuterats åtgärder för att förbättra den lokala utbildningen för personal inom det aktuella verksamhetsområdet. Enligt vad jag har inhämtat kommer socialstyrelsen och strålskyddsinstitutet att på grundval av resultaten av gruppens arbete överväga vilka ytterligare åtgärder som behövs för att förbättra personalens utbildning och strålskyddet. Av vad jag har anfört framgår att de ansvariga myndigheterna har gjort åtskilligt för att förbättra säkerheten för patienter och personal vid bl.a. röntgenundersökningar och att ett omfattande arbete pågår för att ytterligare förbättra säkerheten. Jag kommer även i fortsättningen att följa denna utomordentligt viktiga fråga med uppmärksamhet och vidta de åtgärder som ankommer på mig.

Herr talman! Först ett tack till statsrådet Lindahl för svaret. Jag är inte tillfredsställd med svaret men hoppas att under debattens gång få klargörande upplysningar. Till att börja med konstaterar jag att svaret till stor del är liktydigt med det svar jag fick på en interpellation i samma fråga till statsrådet Troedsson den 12 december 1977, alltså för över ett år sedan. Tyvärr har inte så mycket hänt sedan dess från de ansvariga myndigheternas sida, men det vill jag inte på något sätt lasta statsrådet Lindahl för. Dock hoppas jag på krafttag från regeringens sida i denna så viktiga fråga, som på ett minst sagt upprörande sätt har sopats under mattan av ansvariga myndigheter. Det är på sin plats att fråga: Hur farlig får sjukvården vara? Hur många liv får spillas och hur många skall få obotliga strålskador under år 1979? Strålningen som svensk sjukvård utsätter befolkningen för är mångdubbelt större än den kärnkraftsreaktorerna orsakar. Men på något sätt får sjukvårdande verksamhet inte ifrågasättas. Röntgen och den joniserande strålningen kan både bota och orsaka cancer, och den sista delen är alldeles för litet beaktad. Skandalen vid Sahlgrenska sjukhusets kliniskt fysiologiska laboratorium under senhösten 1978 belyser klart hur bristfälligt strålskyddet är. Man har tvingats ge patienterna för höga stråldoser för att få en bild vid genomlysningarna. Trots detta blev bildkvaliteten dålig, och när skyddsombudet kopplades in blottades en skandal av oanade mått. Vederbörande klinikchef hade saknat tillstånd att bedriva röntgenverksamhet med genomlysning ända fram till 1976, då statens strålskyddsinstitut lämnade sådant tillstånd. Arbetet hade då pågått i ca 25 år utan tillstånd från institutet. Enligt tillståndet 1976 fick personalen endast utsättas för genomlysning och exponering under sammanlagt 30 minuter per vecka. I själva verket hade man utsatts för exponering ända upp till fem timmar i veckan. Tillståndsbeviset hade personalen aldrig sett. Det var av klinikchefen inlåst i ett kassaskåp. Enligt lagen skall all personal som arbetar med strålning årligen hälsokontrolleras. År 1977 gjordes den första läkarkontrollen av den här personalen. Då hade en läkare, en sjuksköterska och två undersköterskor drabbats av cancer. Tillstånd av strålskyddsinstitutet krävs för att inneha röntgenutrustning och för att bedriva radiologiskt arbete. Var finns dessa tillstånd samlade inom sjukvårdshuvudmännens, dvs. landstingens, områden? Finns de samlade någonstans och i så fall var? Vem har ansvaret och vem utövar kontrollen över att tillstånd finns? I vilken utsträckning kan statens strålskyddsinstitut kontrollera att all röntgen och radiologisk verksamhet har fått klarsignal, alltså tillstånd för sin verksamhet? När sedan tillståndet väl är givet har strålskyddsinstitutet inget ansvar för: a. Apparaternas kvalitet; denna kontroll har föreståndarna ansvar för. Statens strålskyddsinstitut är endast skyldigt att övervaka att man lokalt följer lagen. Till denna övervakning finns fem röntgeninspektörer anställda. Dessa fem skall räcka till för hela landets röntgenverksamhet. skyddsföreskrifter med årlig läkarkontroll och skall se till att personalen bär en dosimeter som registrerar hur mycket strålning man utsätts för. Statens strålskyddsinstitut skall också här övervaka. Hur klarar man den uppgiften? c. Patientsäkerheten vid röntgenundersökningar; här har efter medicinalpersonalens ansvar enligt författning socialstyrelsen det yttersta ansvaret. Socialstyrelsen har i sin bok Socialstyrelsen anser, Patientsäkerheten vid röntgenundersökningar gett sjukvårdshuvudmännen många råd om hur röntgenverksamheten skall bedrivas.

Den enkät som socialstyrelsen lät göra i juli 1978 har, som statsrådet säger, visat på en splittrad bild. Sjukhusfysiker lyser med sin frånvaro hos de flesta sjukvårdshuvudmännen, och därmed saknas också kontroll av apparaturen. Endast åtta sjukvårdshuvudmän har bildat röntgenkommittéer. Av dessa åtta var några inte ens färdigbildade ännu. Planer på att starta denna verksamhet finns tydligen hos ytterligare åtta huvudmän, medan de övriga inte har någon planering påtänkt, utan man säger kanske som i Västerås: ”Vi har inte tid med fler tidskrävande aktiviteter!” Betyder socialstyrelsens rekommendationer någonting, eller kan man strunta i dem hur mycket man vill? Varför följer man inte de råd och anvisningar som kom ut 1976? I en kungörelse, SOSFS 1978:26, som statsrådet talar om i svaret, belyses återigen ansvarsfrågan när det gäller medicinsk teknisk utrustning i sjukvården. Den kungörelsen gäller säkerheten för både patienter och personal, utbildning och tillsyn. Kommer sjukvårdshuvudmännen att försöka efterleva vad som där rekommenderas, eller blir det ytterligare en åtgärd från socialstyrelsen utan effekt? Den samarbetsgrupp som bildats i november 1976 mellan statens strålskyddsinstitut och socialstyrelsen tog lång tid på sig innan den började fungera. De experter — läkare, fysiker, assistenter och administratörer — som knutits till gruppen var inte kallade till det första sammanträdet förrän efter ett år. Nu fungerar tydligen gruppen, men eftersom den inte är tillsatt av regeringen och inte har fått direktiv eller tidsplan från regeringen är det svårt att veta när arbetet kan vara avslutat. Jag har nu till sist några frågor, även om mitt anförande i stort sett redan innehållit många frågeställningar. 1. Vad avser statsrådet att vidtaga för åtgärder för att röntgenkommittéer inrättas hos samtliga sjukvårdshuvudmän? Är det inte dags för åläggande, om rekommendationer inte beaktas? 2. Vad avser statsrådet att göra för att se till att allt radiologiskt arbete utförs av för arbetsuppgifterna utbildad personal? Socialstyrelsen är kallsinnig när det gäller att utfärda behörighetsbestämmelser. Här får man verkligen bevaka hur utbildningsdepartementet ser på behörighetsbestäm melserna i detta fall när man skall gå igenom förslaget från Vård 77. 3. Behöver inte strålskyddslagen få en översyn i vad avser tillståndsoch ansvarsfrågan? Är det inte klart otillräckligt med fem röntgeninspektörer för hela landet? 4. Är det lämpligt att strålskyddsinstitutets verksamhet i vad avser radiologiskt arbete handläggs av jordbruksdepartementet?

Herr talman! Det var många och väsentliga frågor som Margot Håkansson ställde till mig. Jag hoppas att jag något så när skall kunna svara på dem. Utvecklingen inom sjukvården har medfört att det vid de större sjukhusen numera finns röntgenapparater på flera avdelningar. Tidigare var röntgenverksamheten samlad till en central röntgenavdelning. Detta kan på det lokala planet ha lett till osäkerhet om ansvarsförhållandena. Jag vill i detta sammanhang klart deklarera att strålskyddslagen innehåller bestämmelser om tillstånd för att inneha röntgenutrustning och om utseende av föreståndare för verksamheten. I sjukvårdskungörelsen finns vidare bestämmelser om bl.a. klinikchefens åligganden. Sjukvårdshuvudmännens arbetsgivaransvar innebär också att arbetsmiljöaspekter måste beaktas. Jag vill här erinra om de skärpta bestämmelserna i den nya arbetsmiljölagen. Den gällande lagstiftningen och utfärdade anvisningar skall självfallet efterlevas, på detta område liksom på andra. Det kan enligt min mening finnas skäl för att huvudmannen inventerar röntgenutrustningen och kontrollerar att erforderliga tillstånd finns. Det är givetvis också viktigt att ansvarsförhållandena ute på sjukhusen klarläggs. Som jag har framhållit i mitt interpellationssvar är tillsynen av röntgenutrustning av grundläggande betydelse från säkerhetssynpunkt. En periodisk tillsyn och ersättning av försliten materiel kan förhindra att patienter och personal utsätts för oacceptabla stråldoser. Sjukvårdspersonalens kunnande är naturligtvis en viktig faktor för strålskyddet. Det är enligt min mening nödvändigt att säkerhetsfrågorna ägnas ökad uppmärksamhet, inte bara i grundutbildningen av olika personalgrupper utan också vid introduktion av nyanställd personal och i den fortlöpande informationen i arbetet. Utvecklingen inom sjukvården, med utnyttjande av alltmer komplicerad apparatur, kemiska ämnen och högpotenta läkemedel, understryker behovet av en planenlig information och instruktion i det dagliga arbetet. Jag håller med Margot Håkansson om att arbetsmiljön på våra sjukhus kan vara farlig. Jag vill här framhålla att betydande insatser har gjorts på olika håll i landet just för att förbättra säkerheten i arbetet. Men jag är samtidigt av den uppfattningen att åtskilligt återstår att göra. Det är min förhoppning att den debatt som vi i dag har fört skall leda till att dessa viktiga frågor ytterligare uppmärksammas. Margot Håkansson ställde fyra direkta frågor. Den första gällde vilka åtgärder som jag avser att vidta för att röntgenkommittéer skall inrättas ute i landstingen. Det får naturligtvis bli så, att jag tar upp en diskussion med socialstyrelsen, som är tillsynsmyndighet, för att se vad som går att göra ytterligare för att initiera sådana kommittéer. Den andra frågan gällde vad jag avser att göra för att se till att allt radiologiskt arbete utförs av utbildad personal. Det tycker jag att jag redan har svarat på. Jag delar uppfattningen att endast välutbildad personal skall utföra detta arbete. I den tredje frågan undrar Margot Håkansson om inte strålskyddslagen behöver en översyn. Det är en sak som vi får ta upp ett resonemang med bl.a. socialstyrelsen och strålskyddsinstitutet om. Till sist ifrågasätter Margot Håkansson om det är lämpligt att strålskyddsinstitutet lyder under jordbruksdepartementet. Jag gissar att hon i stället vill ha det under socialdepartementet. Jag lovar att jag skall ta upp denna fråga med Eric Enlund och på något sätt meddela Margot Håkansson resultatet av våra överläggningar.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Lindahl för ett klargörande svar. Många av de frågor jag ställde i mitt föregående anförande har jag fått svar på, t.ex. att det är krav på att gällande bestämmelser efterlevs, att man skall se över att de direktiv från strålskyddsinstitutet som finns verkligen efterlevs och att man skall försöka att förbättra tillsynen av apparaturen. Det innebär ju att man måste knyta sjukhusfysiker till sjukvårdsområdena. Vi är helt överens om att åtskilligt återstår att göra. Men det är väsentligt att de här problemen debatteras och inte glöms bort. När det gäller mina direkta frågor vill jag framhålla att jag är mycket nöjd med att statsrådet kommer att ta upp en diskussion med socialstyrelsen om att röntgenkommittéer verkligen inrättas inom samtliga sjukvårdsområden. Det är oerhört viktigt, eftersom det är röntgenkommittéerna som skall ha den samlade bilden av verksamheten i sjukvårdsområdet. Jag tror att detta är en av de grundläggande frågorna när det gäller att få ett bättre strålskydd för både patienter och personal. Det är mycket viktigt att det finns en överblick över denna verksamhet, speciellt när den — som statsrådet anförde — är splittrad på många små områden. Det är alltid farligt med en uttunning av ansvaret. När det gäller utbildningen har jag också fått ett klart svar. Nu gäller det bara att följa upp den delen, att se till att man får behörighet och en utbildning som verkligen svarar mot de krav som ställs bl.a. från Svenska hälsooch sjukvårdens tjänstemannaförbund, som i många år har drivit denna fråga. Som svar på min tredje fråga har jag också fått ett klart besked om att statsrådet avser att ta upp en diskussion om en översyn av strålskyddslagen. Jag hoppas att man i det sammanhanget också ser till att man får tillräckligt med röntgeninspektörer som kan sköta denna kontroll. I min fjärde fråga tog jag upp det förhållandet att strålskyddsinstitutets verksamhet när det gäller radiologiskt medicinskt arbete sorterar under jordbruksdepartementet. Det är en helt riktig gissning att jag tror att socialdepartementet kanske bättre skulle kunna handlägga just frågor som gäller joniserande strålning i samband med röntgen och radiologiskt arbete. Jag vet inte om det möjligen går att dela på detta ansvarsområde, men jag är glad att en diskussion kommer att tas upp. Sedan finns det några andra punkter som jag gärna skulle vilja beröra något litet. Människor/patienter, som vi alla presumtivt är, utsätts för väldigt många radiologiska undersökningar — många givetvis utan att veta faran. Jag vill inte skrämma upp någon i onödan, men jag tror att det skulle vara bra om man kunde få fram någon form av patientkort i likhet med nuvarande vaccinationskort, där det kunde registreras hur många röntgenundersökningar man utsätts för. Där skulle då också registreras alla misslyckade bilder, s.k. omtagningar. Det är det som är så oerhört farligt att man för att få en bra bild kanske tar 10-15 bilder. Riskerna med många undersökningar är helt klara. Riskerna är stora för speciellt leukemi, blodcancer, som kanske inte uppkommer förrän efter ett tiotal år men som är en ytterst allvarlig sjukdom. Barn som inte kan ligga stilla kan utsättas för röntgenbestrålning i blodbildande organ i alltför höga doser och alltför många gånger. Barn som ofta råkar ut för olycksfall löper också risk att röntgas alldeles för mycket. Det finns stora risker med detta. Har man ett patientkort kan kanske de riskerna elimineras. Många gånger röntgar man i onödan. Jag skulle också vilja ta upp frågan om rutinkontroller med röntgen och slentrianmässiga undersökningar. Hur skall man komma åt det? Det måste gå att gör någonting åt det. Många gånger beror de på en osäkerhet av remitterande läkare. Man vet inte riktigt, och så röntgar man för säkerhets skull. Jag tror att det är oerhört viktigt med upplysning om farorna till alla som skriver röntgenremisser. Statsrådet har talat om utbildning för all sjukvårdspersonal om riskerna med röntgen och radiologiskt arbete men också om fortlöpande utbildning. Jag tror att det skulle vara bra om man på något sätt kunde ta upp den onödiga röntgen som ändå förekommer i vårt land. Upplysningsverksamheten borde kanske också komma allmänheten till del. Många gånger tror man inte att man är riktigt undersökt om man inte har blivit röntgad. Så är egentligen inte fallet. Många gånger skulle det vara mycket bättre att undvika de röntgenundersökningar som så att säga krävs. Jag är medveten om att det är en svår balansgång, men jag tror att problemet måste tas upp till debatt. Detta gäller också de hälsoundersökningar som man utför, t.ex. mammografi. Det vore bra om man kunde utvärdera den innan man sätter i gång i stor skala. Detta gäller också privatpraktiker och tandläkare. Hur skall man kunna se till att deras utrustning är i gott skick och att det finns tillstånd?
Herr talman! Här har talats mycket om upplysning. Jag skall inte blanda mig i debattens huvudämne. Men jag skulle vilja ge statsrådet Lindahl en upplysning i anslutning till Margot Håkanssons fjärde fråga. Jag ställde i våras samma fråga i ett annat debattsammanhang här i kammaren. Då replikerade jordbruksutskottets ärade ordförande, Einar Larsson, att han också kände sig litet främmande för strålskyddsinstitutets placering under jordbrukshuvudtiteln. Jag har en känsla av att det i riksdagen kan finnas stämning för att sälja det institutet ganska billigt till socialdepartementet.

Herr talman! De frågor Margot Håkansson tar upp om frekvensen av röntgenundersökningar som människor utsätts för är väldigt intressanta. Många människor kräver röntgenundersökning — de tror inte att de blivit väl undersökta förrän de fått röntgen. Det gäller naturligtvis också barn. Man frågar sig om läkarna för patientens skull tar till röntgen litet i onödan ibland. Det är riktigt, som Margot Håkansson säger, att man bör upplysa allmänheten om att man bör hålla reda på antalet tillfällen då man har röntgenundersökts. Margot Håkansson talar om att ett patientkort där alla röntgenundersökningar antecknas skulle vara behövligt. Jag har diskuterat möjligheten att få fram ett patientkort. Jag tänker mig att det skulle kunna genomföras genom att en husläkare antecknar de behandlingar patienten har genomgått. På det sättet skulle man få en kontroll. Husläkaren kunde ha hand om kortet och ge råd till patienten. När det gäller mammografi har jag talat med Jerzy Einhorn på onkologiska avdelningen på Karolinska sjukhuset. Han menar att man utan fara kan gå igenom mammografiundersökning två gånger på ett år. Men då räknar han med att man bara gör den undersökningen. Det måste alltså vara av intresse att veta om patienten tidigare blivit utsatt för röntgen av annat skäl. Mammografi som en allmän hälsokontroll ser jag därför för dagen inte som önskvärd, men som riktad hälsokontroll för vissa riskgrupper tycker jag den är mycket fin. Jag skulle inte ha något emot om man på något sätt kunde få fram ett patientkort. Jag vill följa frågan och koppla den till frågan om husläkare.

Herr talman! Jag tackar för de orden. Jag tycker att det har varit en intressant debatt i sakfrågan, och jag tror att den skall kunna föra den här viktiga frågan vidare på ett positivt sätt. Jag skulle också vilja understryka det professor Biörck sade om jordbruksutskottets ordförandes vilsenhet. Det gällde en motion som jag och Rolf Wirtén hade väckt. Betänkandet var uppe till debatt i riksdagen våren 1978. Det framstår för mig som väldigt främmande att en hel del av den radiologiska verksamheten och röntgenverksamheten skall handläggas inom jordbruksdepartementet. Det skall bli intressant att följa hur den frågan kan tas upp mellan de två departementen. Jag tycker också att det är väldigt viktigt att konstatera att kontinuiteten inom sjukvården inte är vad den borde vara. Om man kan koppla mängden röntgenundersökningar som utförs till den husläkare som har hand om patienten finns det möjlighet att få bättre kontroll på verksamheten och bättre kunskap om hur mycket röntgen patienter utsätts för. Jag ser med intresse att man arbetar vidare på detta. I den lilla boken Röntga lagom, som innehåller remissråd, står det just om patientstrålskydd. Där behandlas problemen med strålrisker vid medicinsk röntgendiagnostik. Det betonas att onödiga röntgenundersökningar och otillräcklig utbildning av läkaroch sjukvårdspersonal hör till de största strålskyddsproblemen. Tillsammans med all annan uppföljning när det gäller apparatur, röntgenkommittéer i landets sjukvårdsområden osv. hoppas jag att detta skall föra den här frågan närmare dess lösning till allas vårt bästa — såväl för patienter som för personal.

Herr talman! Kurt Hugosson har frågat mig om jag anser att nuvarande regler i aktiebolagslagen är tillfredsställande, då en begränsad grupp aktieägare kan gå emot och kanske spräcka ett avtal som stöds av två regeringar, bolagsledning och företagets anställda. Avtalet om ombildning av AB Volvo till en svensk-norsk koncern, det s.k. Volvoavtalet, är ett privaträttsligt avtal mellan Volvo och den norska staten. Den svenska regeringen är således inte part i detta avtal. Något formellt godkännande av avtalet från den svenska regeringens sida har inte heller varit påkallat. En annan sak är att parternai Volvoavtalet har gjort avtalet beroende av att vissa tillstånd och dispenser ges och att vissa lagändringar görs. Den svenska regeringen har därvid — inom ramen för ett mellan Sverige och Norge överenskommet avtalspaket — gjort vissa åtaganden gentemot den norska regeringen. Volvoavtalet förutsätter att bolagsordningen för AB Volvo ändras. Enligt gällande aktiebolagslag — som antogs av riksdagen under stor enighet — skall beslut om ändring av ett aktiebolags bolagsordning fattas av bolagsstämman. Beslutet är giltigt, om det biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. I vissa fall krävs en ännu mer kvalificerad majoritet för sådana beslut. För beslut som inte avser ändring av bolagsordning krävs å andra sidan bara enkel majoritet. Ett företags ägare har ett givet och lagreglerat ansvar när det gäller bl.a. beslut om företagsombildning. Det är naturligtvis viktigt att ägarna när de utövar sitt ägaransvar beaktar alla faktorer av betydelse, även de långsiktiga effekterna. Allmänt sett kan det på sikt finnas anledning att överväga en översyn av aktiebolagslagen, bl.a. mot bakgrund av utvecklingen när det gäller löntagarnas medbestämmande.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret på min fråga. Svaret är naturligtvis oantastligt med tanke på den lagstiftning som gäller på detta område. Jag kände helt till bolagsordningens och aktiebolagslagens regler när jag ställde frågan. Men min fråga gällde om statsministern anser det tillfredsställande att vi har en sådan här lagstiftning, att en liten grupp kapitalägare, en minoritet av aktieägare, kan stoppa ett avtal, som är av avgörande betydelse för ett stort antal människors sysselsättning och som har en industripolitisk betydelse för två länder. Den frågan har jag icke fått svar på. Anser statsministern att det är tillfredsställande med den ordning som vi har? Statsministern säger här att det är ett privaträttsligt avtal, och givetvis förhåller det sig så. Han försöker därmed göra gällande att staten icke har något ansvar. Men i realiteten är det ju så, att staten har ställt upp på detta avtal — och inte bara den nuvarande regeringen, förmodar jag, utan även den förutvarande trepartiregeringen. Visserligen hette då statsministern Fälldin, industriministern Åsling och handelsministern Burenstam Linder, men vid en frågestund som vi hade när Volvoavtalet preliminärt tecknades ställde den dåvarande regeringens industriminister upp bakom detta avtal. Jag frågar mig: Är inte den nuvarande regeringen av samma uppfattning? Huvudfrågan tycker jag är: Skall en liten grupp aktieägare kunna stoppa ett avtal? Jag anser att aktieägarna egentligen inte är viktigast av de faktorer som skall styra ett företags utveckling. Den stora och viktigaste produktionsfaktorn i AB Volvo är icke aktieägarna eller Aktieägarnas riksförbund, utan den viktigaste produktionsfaktorn är givetvis de många tusen som arbetar i företaget. Alla dessa vill med tanke på sin framtida sysselsättning att det här industripolitiska samarbetet skall utvecklas. Jag vill också fråga statsministern: Är det rimligt att vi i framtiden skall ha en industripolitik i det här landet, som innebär att ett industripolitiskt samarbete mellan vårt land och ett annat land är avhängigt av ett privaträttsligt avtal mellan ett företag och en annan stat? Här har den förutvarande regeringen och därmed också folkpartiet ett tungt ansvar. Frågan om svensk bilindustris konsolidering genom en sammanslagning av de svenska bilindustrierna stoppades av en liten grupp kapitalägare mot de anställdas önskemål. Regeringen lyfte inte ett finger för att påverka denna för svensk bilindustri så viktiga fråga. När sedan Volvo tvingades ansöka om ett kapitaltillskott, vägrade den borgerliga regeringen gå med på detta.
Herr talman! Jag tycker att Kurt Hugosson måhända är litet onödigt upphetsad i den här debatten. Vi är ju faktiskt, Kurt Hugosson, överens om nyttan av ett industriellt samarbete mellan Sverige och Norge. Vi vet också — vare sig vi uppskattar det eller inte — att dessa båda länder har blandekonomier. Om man vill ha ett samarbete på industriområdet, så måste alltså enskilda företag ingå som parter i detta samarbete. När det gäller enskilda företag finns det särskilda regler för hur beslut fattas där — man har en Nr 72 kompetensfördelning mellan bolagsstämma, styrelse och verkställande Onsdagen den direktör, etc. — och dessa regler finns angivna framför allt i aktiebolagslagen. 24 januari 1979 Denna ändrades för ganska kort tid sedan av den socialdemokratiska regeringen, och vid det tillfället var vi överens om att den ordning som således nu gäller också i fallet Volvo var den riktiga. Jag kan inte heller se annat än att det är så, att ett företags ägare måste ha ett inflytande i en sådan här situation. Detta gäller alldeles oberoende av om företaget, som i det här fallet dras in i ett industriellt samarbete som vi alla är överens om, är ett enskilt aktiebolag, ett löntagarägt företag eller ett kooperativt företag. Det gäller också alldeles oavsett om vi kan tänkas komma fram till någon ny form av löntagarinflytande i företagen.

Herr talman! Jag vill bara säga till statsministern att jag på intet sätt är upphetsad. Men jag tycker att de regler som nu gäller för industripolitiskt samarbete mellan två länder icke är till fyllest. Det är riktigt att nuvarande aktiebolagslag antogs av riksdagen år 1975 på grundval av ett socialdemokratiskt förslag, men mig veterligt har aldrig en socialdemokratisk regering bedrivit industripolitik genom privaträttsliga avtal mellan ett enskilt företag och en annan stat. Jag menar att ägarna i ett företag givetvis skall ha del i beslutsprocessen, och jag moraliserar på intet sätt över Volvos aktieägares sätt att agera. Men det jag anser vara fel i systemet är de nuvarande reglerna, och jag tycker att Volvoavtalet klart har visat att dessa regler måste ändras. Den viktigaste och största gruppen inom företaget Volvo, dvs. de anställda, har nämligen icke ett uns av möjligheter att påverka den extra bolagsstämma som skall äga rum den 30 januari och som skall behandla en fråga som för deras framtid är av så stor betydelse. Det är därför jag tycker att vi nu skall dra lärdom av vad som har inträffat. Det är ett generellt problem för framtiden. Jag delar statsministerns uppfattning att vi skall öka det industripolitiska samarbetet med andra länder och kanske framför allt med våra nordiska grannländer. Men är det rimligt att industripolitisk samverkan mellan nordiska länder skall behöva vara kopplad till privaträttsliga avtal för enskilda företag? Är icke en regering ansvarig när det gäller att finna formerna för ett vettigt industripolitiskt samarbete?
Herr talman! Det är inte så att den svenska regeringen har förestavat något arrangemang som innebär att ett avtal som vi ingått med den norska regeringen blir beroende av vad man kommer att säga på Volvos bolagsstämma på tisdag. Den situationen har sin bakgrund i den norska regeringens intresse av att utnyttja sin olja för att dra till sig industriföretag från andra länder. Den fråga vi ställdes inför var om vi borde medverka till detta. Såg vi, som regering, något intresse i att oljeleveransavtalet, timmeravtalet och Volvo 81 avtalet kom till stånd? Som bekant gjorde vi det, och då var vi naturligtvis också beredda att acceptera att det här fanns en part, nämligen Volvo, som vi inte kunde gå in och reglera med hjälp av statliga dekret, utan där besluten fattas i överensstämmelse med de lagar och förordningar som vi har varit eniga om här i riksdagen.

Herr talman! Den socialdemokratiska regeringen hade under sin tid upptagit förhandlingar med den norska regeringen om samverkan på oljepolitikens område. Men den frågan kom tydligen inte att drivas av den borgerliga trepartiregeringen på ett effektivt sätt.

För detta visade emellertid den tidigare regeringen, i vilken även folkpartiet ingick, inte något intresse. Och detta är orsaken till att Volvo som företag tvingades vända sig till den socialdemokratiska regeringen i Norge för att få kapitaltillskott. Här har regeringen alltså ett ansvar.

Herr talman! Det är inte alls så att vi visade kalla handen när Volvo var intresserat av ett kapitaltillskott från den svenska staten. Men Volvo fann för egen del att det nu aktuella arrangemanget var bättre. Vad det till sist handlar om, Kurt Hugosson, är om den svenska regeringen skulle medverka till att Norgeavtalet kom till stånd eller inte. Och ju fler inlägg som Kurt Hugosson gör i debatten, desto mer osäker blir jag faktiskt om vad han tycker om detta avtal, som backats upp så mycket av hans partivänner, inte minst i Göteborg. Man kan inte både ha kakan och äta upp den. I den meningen kostar det tydligen på för Kurt Hugosson att vi blir beroende av vad Volvo säger om det här avtalet. Vi har accepterat detta beroende, men Kurt Hugosson tycks inte göra det. Därmed har han i princip också ryckt undan grunden för sin medverkan till det här avtalet, som han själv säger är så bra.

Herr talman! För undvikande av varje misstanke om att jag skulle vara tveksam i den situation som nu har uppstått för företaget som en följd av tidigare avsaknad hos regeringen av handlande, vill jag framhålla att det är min förhoppning att det samarbetsavtal som nu har träffats skall finna stöd vid bolagsstämman. Det jag har vänt mig mot är att denna för vårt land och för de anställda inom Volvo så viktiga fråga är beroende av avgörandet hos en minoritetsgrupp på bolagsstämman. Det är utifrån de utgångspunkterna och med den erfarenhet som spelet inför bolagsstämman under de senaste veckorna har gett oss som jag har ställt frågan till landets statsminister om han tycker att nuvarande ordning och nuvarande beslutsprocesser är bra för det industripolitiska samarbetet. Jag tycker inte det. Men med hänsyn till de Volvoanställda är det min förhoppning att detta avtal skall vinna majoritet på bolagsstämman.
Herr talman! Det är utmärkt att Kurt Hugosson nu deklarerar att han är för Norgeavtalet. Då får Kurt Hugosson också acceptera att det kommer till stånd enligt de regler och den praxis som finns på det här området. Men vi är också överens om att aktiebolagslagen bör ändras av andra skäl — just för att den behöver anpassas till det ökade inflytande som löntagarna redan har skaffat sig.

Herr talman! Statsministerns senaste uttalande, som jag sätter stort värde på, innebär att statsministern drar vissa slutsatser av den tingens ordning som vi har i dag och som blivit uppenbar i samband med Volvoavtalet. Jag är naturligtvis glad att folkpartiregeringen är beredd att ändra aktiebolagslagen, så att de anställda vid våra bolag i framtiden får en avgörande roll i beslutsprocessen. Det tackar jag för.

Herr talman! Staffan Burenstam Linder har ställt tre frågor om Norgeavtalet. Då frågorna har ett nära samband har även de frågor som ställts till två andra statsråd överlämnats till mig. Regeringens grundläggande samhällsekonomiska bedömning är att det ligger i både Sveriges och Norges intresse att vi utvecklar samarbetet mellan våra båda länder, särskilt på områden där ländernas resurser och kompetens kompletterar varandra. Det avtal som träffats mellan regeringarna ger en god grund för en sådan praktisk och utvidgad samverkan, vilket jag bedömer som viktigt inför framtiden. Genom avtal mellan regeringarna tillförsäkras Sverige möjlighet till betydande leveranser av olja. Det innebär en väsentlig förstärkning av den svenska försörjningstryggheten under de kommande åren. Genom avtalet mellan Volvo och norska staten anser sig Norge få stöd till sin industriella utveckling samtidigt som Volvos företagsledning bedömer att avtalet ger Volvo ökad långsiktig styrka, finansiellt men även genom vidgad hemmamarknad och nya affärsmöjligheter. Regeringen utgår ifrån att Volvos företagsledning, fackliga organisationer och aktieägare gör en företagsekonomisk riktig värdering av avtalet utifrån överväganden om Volvos utveckling på längre sikt. Det är enligt min mening angeläget att vi nu kan ta ett konkret steg framåt i samarbetet mellan Norge och Sverige. Det beslutsunderlag riksdagen behöver för sitt ställningstagande till avtalet mellan regeringarna kommer att redovisas i en proposition som är under utarbetande och som jag räknar med kommer att kunna offentliggöras i slutet av denna vecka. Jag kan därför nu svara kort på de särskilda frågorna om oljeleverans och oljepris. Enligt protokollet om oljeleveranser förutsätts att leveranser inom protokollets ram skall komma till stånd genom avtal mellan svenska och norska företag. När det gäller raffinerade produkter — som beräknas omfatta hälften av leveranserna — skall priset fastställas på vanligt sätt mellan parterna. När det gäller råolja skall priset baseras på det norska normpriset. Stora ansträngningar har gjorts för att normpriset skall avspegla ett genomsnittligt pris för den olja som byter ägare på världsmarknaden. Normpriset sammanfaller alltså inte nödvändigtvis med priset vid korta råoljeaffärer, som ger kraftiga utslag vid bristeller överskottslägen. De svenska köparna får väga in värdet av större prisstabilitet och även ökad leveranssäkerhet när de träffar avtal om råoljeleveranser från Norge. De norska leverantörerna är också säkerligen medvetna om att prissättningen måste anpassas till marknadens realiteter. Överenskommelsen mellan norska och svenska regeringarna i form av avtal och tre protokoll kan karaktäriseras som en paketuppgörelse. Endast i denna mening finns ett samband mellan vad som sägs om handeln med virke och uppgörelsen om leveranser av olja. Innebörden i protokollet om virkeshandeln redovisas närmare i regeringens proposition.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret. På grund av att statsministern har valt att besvara tre frågor i ett svar kommer det i debatten att bli mycket svårt att få tid att ge synpunkter på de olika problem som har tagits upp i de frågor som jag har ställt. Det är bra med ekonomisk integration. Det är bra med ett vidgat företagssamarbete över gränserna. Det anser det parti som jag tillhör. Men vi anser också att det, för att det skall bli ett förtroendefullt samarbete, bli till ömsesidig fördel och leda till samarbete snarare än split, självfallet fordras en noggrann utvärdering av vad olika samarbetsöverenskommelser innebär. Det är därför, herr talman, som jag har tyckt att det har varit förvånande att såvitt jag har förstått — även av statsministerns svar nu — någon grundlig samhällsekonomisk utvärdering av avtalen inte har gjorts, innan regeringen skrev på. Någon samhällsekonomisk utvärdering har då inte heller kunnat publiceras, som ledning för den debatt som sedan har bedrivits eller för att tjäna som grund för en lång rad av olika uttalanden i båda riktningarna om innebörden av dessa avtal. Det är nödvändigt att ha ett bra beslutsunderlag. Vi tar för givet att det också kommer att finnas ett sådant i den proposition som regeringen avser att avlämna. Men den propositionen kommer i vissa avseenden för sent för att vara underlag för debatt och olika ställningstaganden. Så långt tiden nu tillåter skulle jag vilja kommentera några av de delfrågor som jag har ställt. I vad gäller timmerleveranserna från Värmland finner jag att statsministerns svar är oklart — i själva verket är det inget svar alls. Vad jag har frågat om är hur regeringen i detta avseende tolkar den norska propositionen, där man uppenbarligen följt en helt annan linje än den vi följt i Sverige när vi förklarat innebörden av avtalet. Är det, herr statsminister, fel när den norska regeringen i sin proposition kort uttryckt säger: Om det inte blir timmerleveranser av den volym som nämns i avtalet, rycks grunden undan för själva oljeavtalet? Om det är så att den norska tolkningen gäller, har vi då över huvud taget ett oljeavtal? Finns det då, som statsministern kallade det, en väsentligt ökad försörjningstrygghet? Om det är så att vi för att få oljeavtalet får lov att acceptera timmerleveranser av den omfattning som nämns av norrmännen, vad kommer då att hända i sysselsättningshänseende? När det gäller själva oljefrågan antar jag att jag tolkar statsministerns svar rätt när jag drar den slutsatsen att det från regeringens sida icke kommer att föreslås något system med statliga subventioner för att hålla i gång en oljeimport som eventuellt kunde komma att ske till ett högre pris än den öppna marknadens.

Herr talman! Jag kan inte se annat än att detta avtal har påtagliga samhällsekonomiska förtjänster, även om vi inte kunnat prestera någon mera omfångsrik avhandling om saken. Oljeavtalet innebär, som jag redan berört, en väsentlig leveranstrygghet av stor betydelse för den svenska ekonomin. Volvoavtalet innebär förutsättningar för expansion genom kapitaltillskott, vilket är betydelsefullt för nya jobb både i Sverige och i Norge. Vidgat internationellt industrisamarbete är gynnsamt för Sverige, i särskilt hög grad när det förekommer med de nordiska länderna. Man utnyttjar de kompletterande resurserna. Man skapar en större hemmabas. Det är inget tvivel om att detta avtal, om det kommer till stånd, vilket jag innerligt hoppas, kan bana väg för liknande avtal på andra områden, med liknande fördelar sett från allmän samhällsekonomisk utgångspunkt. När det gäller virkesavtalet menar Staffan Burenstam Linder att oklarhet föreligger om tolkningen när det gäller sambandet mellan detta och oljeavtalet. Låt mig med anledning av det säga att något sådant samband inte existerar. Det är inte så att om det inte sker en viss leverans av virke så kommer leveransen av olja att begränsas. Det är bara ett samband i den meningen att man här har förhandlat om ett paket som innehåller tre komponenter. Hade förhandlingarna inte gått i lås kring en komponent så hade avtalet inte blivit av, och då hade vi heller inte fått de andra komponenterna. Sedan gäller det väl för alla internationella avtal och överenskommelser att det, om det skulle visa sig att den ena parten struntar i sina förpliktelser, uppstår gnissel som kan få sina konsekvenser. Det hoppas jag vi skall slippa i det här fallet. Några subventioner kommer inte att utgå för att kompensera förekommande skillnader mellan normpris och världsmarknadspris. I varje fall förutsätter inte avtalet det.

Herr talman! Statsministern förklarar att han inte kan annat än se fördelar med detta avtal. Jag har stor respekt för statsministern såsom en skicklig och begåvad person, men jag har inte så stor respekt för honom att jag tror att han så att säga mellan tummen och pekfingret, utan att låta göra ordentliga utredningar, kan genom ren intuition komma till riktiga slutsater. Jag anser att det är fel att det icke har gjorts ordentliga utredningar om sysselsättningsverkningar och betalningsbalanskonsekvenser av detta avtal, innan det skrevs på och innan debatten skjuter fart i landet och innan det görs en lång rad uttalanden som går i olika riktningar. Det är fel, herr statsminister, att avancera utan att ha ett sådant beslutsunderlag. Det räcker inte med att statsministern bara deklarerat sin egen uppfattning. Det jag säger bestyrks av att det ändå finns ansatser till bedömningar av sysselsättningseffekterna, och de är inte positiva, till skillnad från vad statsministern i sin ”bedömning” kommer fram till. Jag tror att det också finns betalningsbalanskalkyler som pekar på att avtalet får negativa konsekvenser ur betalningsbalanssynpunkt. Det fordras alltså — jag upprepar det — ordentliga utredningar i den här frågan. Låt mig i detta sammanhang, herr talman, konstatera att det ibland sägs att det som nu sker skulle vara någon fantastisk illustration till nödvändigheten av att här i Sverige introducera t.ex. löntagarfonder. Jag drar den direkt omvända slutsatsen. Att en lång rad personer på hög nivå över huvud taget kunnat göra uttalanden om detta avtal utan att det finns någon bedömning visar hur lättsinnigt man tar ställning i allvarliga frågor. Därför är det tur att det finns aktieägare som på olika håll har gjort försök till utvärdering av Volvoavtalet.

Herr talman! Det förvånar mig en aning att just moderaten Staffan Burenstam Linder menar att vi bör göra djupgående samhällsekonomiska kalkyler innan vi medger enskilda företag att utöka sitt aktiekapital och sin verksamhet utomlands. Det är annars inte precis de tongångarna man brukar höra från Staffan Burenstam Linder, som ju dessutom är en varm vän av frihandel. Frihandelstanken bygger ju på att vi fritt handlar med omvärlden; att det är bra för konsumenterna att bilar, skor och frukt, eller vilka varor det än kan vara fråga om, produceras där det ur prismässiga och andra synpunkter är fördelaktigast. Våra svenska företag har i den andan gjort investeringar utomlands i stor omfattning. Tack vare detta har de skaffat sig en finansiell bas för sysselsättning och utveckling även i Sverige. Jag tycker det är bra att de principerna får gälla. De bygger på allmänna värderingar som vi har tillämpat länge, som vi vet har fungerat bra och som gjort Sverige till ett rikt välfärdssamhälle. Vi behöver inte nödvändigtvis göra någon mer bokhållarmässig precisering av exakt vad Norgeavtalet här kommer att ”kosta” i alla detaljer, om nu en sådan utvärdering i förväg alls vore möjlig.

Herr talman! Det är bra att den frihet som statsministern refererar till finns, men det intressanta i det här sammanhanget är att staten själv sluter avtal om en ram för timmerleveranser, oljeleveranser och annat. Det fordrar väl i alla fall en samhällsekonomisk bedömning? I Volvoaffären som sådan har man emellertid som aktieägare i Sverige — till skillnad mot vad man skulle kunna tro om man hörde den tidigare debatten — ju inte någon total frihet att göra vad man vill, utan man rör sig inom vissa uppdragna lagstiftningsramar. Där gäller vissa regler för ställningstaganden. Vi vet att riksdagen skall avge förslag om ställningstaganden i vissa skatteaffärer och att riksbanken skall ge vissa valutatillstånd. Dessa överväganden, herr talman, fordrar alltså en samhällsekonomisk bedömning. Jag har inte fått något riktigt svar på min fråga, huruvida leveranser av timmer är att se som en förutsättning för oljeleveranser. Är det i klartext så att norrmännen har helt fel i sin proposition? Där är det helt andra tongångar än i det svar som statsministern här kommer med.

Herr talman! Den samhällsekonomiska nyttan av oljeavtalet tycker jag är alldeles uppenbar: den ökar vår leveranstrygghet. Man kan ju se på situationen på oljemarknaden just i dag. Händelserna i Iran har lett till att det praktiskt taget inte går att köpa någon olja alls på dens.k. spotmarknaden. Då är det bra att ha långsiktiga avtal. Hade vi redan i dag haft det här oljeavtalet, skulle vi ha kunnat köpa Nordsjöoljan fyra å fem dollar billigare per fat än vad man kan göra på den öppna marknaden. När det sedan gäller virkesavtalet vet jag inte vilka källor i Norge som Staffan Burenstam Linder hänvisar till. Jag kan bara hänvisa till den uppgörelse som jag själv varit med om att träffa och som inte innehåller någon som helst koppling mellan virkesavtal och oljeavtal i annan mening än att de träffades samtidigt och då var en förutsättning för varandra.

Herr talman! I timmerfrågan har jag med intresse läst vad som sägs i den norska propositionen — och jag tar för givet att statsministern också har gjort det — där man på norsk sida konstaterar att det finns ett mycket starkt samband mellan kravet på att de kvantiteter som nämns i timmeravtalet också verkligen kommer att motsvaras av leveranser; annars faller, som man säger, grunden för själva överenskommelsen på oljesidan. Inte minst mot bakgrund av vad statsministern nu sade om betydelsen av själva oljeavtalet aktualiseras då frågan, om vi egentligen har något sådant. Om det visar sig att vi har väldigt stora svårigheter att leverera timmer, anser norrmännen att det knappast existerar ett oljeavtal. Då är det naturligtvis svårt att se att detta i någon särskilt hög grad kan bidra till en ökad försörjningstrygghet.

Herr talman! Jag har också läst den norska propositionen. Där beklagar man att man inte fick den typ av avtal som man ursprungligen hade tänkt sig och som skulle ha inneburit att Sverige hade åtagit sig att leverera en garanterad mängd virke. Vad avtalet nu innebär är att man erkänner den gränshandel som har förekommit genom århundradena mellan Sverige och Norge och som av transporttekniska och andra skäl är till fördel också för Sverige, även i lägen med virkesbrist. Annars skulle det sannolikt inte förekomma sådan handel i dag samtidigt som vi har import till Sverige av virke i betydligt större kvantiteter än dem som motsvaras av den svensk-norska gränshandeln. Därav följer också att vad jag sagt om oljeavtalets värde ur försörjningssynpunkt står sig. Det är två helt fristående avtal. Men, som jag tillade i en tidigare replik, om relationerna mellan Sverige och Norge i framtiden skulle försämras på grund av att den ena eller andra parten struntar i sina förpliktelser enligt avtalet kan naturligtvis allting inträffa. Men jag kan inte se att Sverige och Norge som två stabila och pålitliga demokratier och vänner skulle bete sig på det sättet mot varandra.

Herr talman! Det kanske är så som statsministern säger, men på s. 61 i den norska propositionen står det följande, i fri översättning: Om inte Norge uppnår den fastlagda nettoimporten av timmer följer av avtalet, att detta kommer att betraktas som ett brott mot förutsättningarna för dessa protokoll. Det är det ställningstagandet från norsk sida som får mig att fråga statsministern hur det egentligen förhåller sig. Det är stor skillnad mellan vad som sägs på resp. sida om Kölen, och det kan väl inte vara en bra inledning på ett samarbete. Jag vill starkt understryka att jag välkomnar internationellt samarbete mellan länder och mellan företag, men det måste sättas i gång på ett sådant sätt att det inte blir missförstånd, för då går det åt ett annat håll än man vill. I sitt brev till landshövding Norling i Värmland säger statsministern att han är medveten om att varje form av virkesavtal med Norge kan misstolkas. Men det allvarliga är om det kan misstolkas t.o.m. av de norska regeringsrepresentanterna, för då blir det som sagt inte ett förtroendefullt samarbete. Och då har man inget oljeavtal ens i startläget.
Herr talman! Här finns ju ett avtal, och det finns också regler om hur avtalet skall efterlevas. En särskild virkesnämnd skall tillsättas. Det finns dessutom ens.k. blandad kommission för hela det industripolitiska samarbetet mellan Sverige och Norge. Dessa båda organ liksom andra skall ju se till att parterna uppfyller sina förpliktelser. Till förpliktelserna hör i fråga om virke att den svenska regeringen inte skall lägga några administrativa hinder i vägen för leverans av virke från Sverige till Norge, vilket norrmännen lätt skulle kunna uppfatta som ett hot i tider då vi har brist på virkesråvara.

Herr talman! Det går inte att konstatera annat än att det finns en avsevärd skillnad i tolkningarna mellan företrädare för Norge och Sverige. Jag tycker att det är ett oroande tecken. Vi moderater betraktar Norge som en utomordentligt betydelsefull samarbetspartner. Vi ser framför oss en bättre värld, där länder samarbetar ekonomiskt med varandra över gränserna och där även samarbete mellan företag förekommer över gränserna. Det är därför vi är intresserade av att sådana här avtal blir så noggrant bedömda som det över huvud taget är möjligt. Det är på den punkten jag beklagar, herr talman, att vissa frestelser synes ha förelegat att underteckna papperen litet för mycket på känn och utan att med samtalspartnern på andra sidan Kölen helt ha klarat ut vad man egentligen har kommit överens om. Det är beklagligt.
Herr talman! För det första kan jag notera att det avtal vi nu talar om är bättre än det som var aktuellt under den tid Staffan Burenstam Linder ingick i regeringen — sett ur svensk synpunkt. För det andra står följande i texten till den norska propositionen — också jag skall försöka göra en fri översättning: Avtalet innebär en klar förpliktelse för den svenska regeringen att icke sätta i kraft några åtgärder som begränsar den fria handeln av timmer mellan de två länderna. Det är precis den typ av garanti det här avtalet innebär och ingenting annat. Sedan utgår jag, och säkert även representanter för den norska regeringen, från att gränshandeln skall förbli vad den är. Den genomsnittliga volymen över de senaste sju åren har rört sig om uppemot 2 miljoner kubikmeter sågvirke, massa och flis. Det har varit något mindre under de senaste två åren på grund av knapphet på varan i Sverige. Så föreställer jag mig att virkeshandeln även i fortsättningen kommer att fluktuera med tillgången. Någon oenighet i tolkningen mellan den norska och den svenska regeringen känner inte jag till. Hade något sådant förekommit föreställer jag mig att det hade nått även mina öron.

Herr talman! Jag anser inte att statsministern, när han redogör för den svenska tolkningen av timmeravtalet, gör en tolkning som strider mot de ord och meningar som står i själva avtalstexten. Jag gör bara det enkla konstaterandet att man kan se i den norska propositionen att den norska regeringen läser de här meningarna på ett annat sätt. Statsministern säger att om de gjort någon annan tolkning skulle det säkert ha nått hans öron. Det är i så fall förvånansvärt att det inte har nått hans öron, men det kanske beror på att han varit utomlands på sistone. Han behöver bara titta i propositionen för att se att det faktiskt finns avsevärda skillnader i svensk och norsk tolkning. Argumentet att jag befann mig i regeringen samtidigt som stora delar av de här förhandlingarna pågick är fullständigt riktigt. Från handelsdepartementet — det tror jag att jag kan belägga — framfördes i olika omgångar synpunkten att det i hög grad är nödvändigt att göra utvärderingar av vad de här olika avtalen innebär. Under alla omständigheter skulle jag förvisso, om jag varit kvar i regeringen, förfäktat den idé jag tror statsministern själv tycker är klok, nämligen att man så långt det är möjligt bör göra den här typen av utvärderingar i mycket god tid.
Herr talman! Det är riktigt att jag rest utomlands en del. Framför allt har jag varit i Norge och pratat med den norske statsministern och många av hans regeringskolleger om detta avtal, och jag tror inte att det föreligger någon oenighet av den typ som antytts i pressen. Jag tycker att utvärderingen skall göras i sinom tid. Men det är svårt att göra den i förväg. I förväg kan man bara utgå från de värderingar och erfarenheter man har. De säger mig att vi som frihandelsvänner och nordister inte har någon anledning att försvåra gränshandeln med virke mellan Sverige och Norge. Vi har ingen anledning att beklaga, utan välkomnar tvärtom, ett långsiktigt oljeleveransavtal mellan Norge och Sverige. Vi har förvisso ingen anledning att beklaga att Volvo får möjlighet att expandera och skapa en bredare och fastare finansiell bas och bättre förutsättningar för sysselsättningen både i Sverige och i Norge. Den typen av expansion utomlands brukar i regel välkomnas som ett led i frihandelssträvandena. Att den nu inte sker i Holland, Brasilien eller Indien utan i Norge tycker jag inte gör någon skillnad.

Herr talman! Eivor Marklund har frågat mig om regeringen kommer att ta något initiativ för att Norrbottenidrotten skall kunna få särskilt stöd så att belägenheter som den nu Plannja Baskets damlag försatts i kan undvikas. Enligt uppgifter i massmedia finns det risk för att ett damlag som tillhör allsvenskan i basketboll måste läggas ned därför att laget inte längre kan få ekonomiskt stöd av ett privat företag. Jag känner inte närmare till omständigheterna i det enskilda fallet. Jag vill emellertid framhålla att Riksidrottsförbundet i sin anslagsframställning bl.a. har begärt ökat anslag för den särskilda satsningen på kvinnlig idrott och att regeringen har anslutit sig till att verksamheten ges en sådan inriktning. Regeringens förslag till ett med 17 milj.kr. höjt bidrag till idrottsrörelsen skall tas som ett uttryck för detta. Jag vill också påminna om att idrottsrörelsen är en självständig rörelse som inom sig fördelar de resurser som står till buds. Det är alltså ett internt ansvar för idrottsrörelsen att se till att idrotten kan utövas på så långt möjligt likvärdiga villkor. Mot den bakgrunden är regeringen inte beredd att ta initiativ till ett särskilt ekonomiskt stöd till Norrbottenidrotten.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret, även om jag — förstås — hade hoppats på ett positivare besked. Idrotten berör många människor. Den fångar flera miljoners intresse som aktiva, som publik och som supportrar. Hotet från företaget Plannja att lägga ner Plannja Baskets damlag har verkligen upprört sinnen i Norrbotten och på andra håll. Flickorna har fått ett glädjande brett stöd från allmänheten och från organisationer. Folk vill ha rent spel. Har flickorna i Plannja Basket år efter år visat sig höra hemma i den högsta divisionen, så skall de också få spela där. Då skall inte snåla lönsamhetskalkyler sätta stopp för dem. Nedläggningshotet berör inte bara flickorna i A-lagstruppen. Det drabbar hela klubbens breddverksamhet, eftersom A-laget är en sporre för de många unga flickor som deltar i klubbens ungdomsverksamhet — en breddverksamhet som företaget för övrigt, typiskt nog, inte alls ger något stöd. Men frågan är större än så. I hotet mot Plannjas damlag fokuseras tre huvudproblem i svensk idrott, och de kan knappast lösas internt inom idrottsrörelsen, jordbruksministern. Det är kommersialiseringen, kvinnodiskrimineringen och glesbygdsproblematiken. Kommersialiseringen angriper på många sätt idrottens grundidé. Den skapar ett elittänkande och en utslagning i allt tidigare åldrar. Den favoriserar sporter med reklamvärde, s.k. tv-mässiga sporter, storklubbar, sporter med dyr utrustning. Den ger upphov till stjärnkult. Den tvingar fram köp och försäljning av spelare, och det kan ofta gå ut över kamrattanken inom idrotten. Idrotten utlämnas på detta sätt till kommersiella krafter; företag får köpa upp lag och ha dem som reklampelare. I vårt samhälle vill man ju slå mynt av allt. Och detta beror bl.a. på ett bristande samhällsstöd till idrotten. Kvinnodiskrimineringen är mycket påtaglig inom idrotten. Kvinnorna ses där över axeln. De får ofta sämre träningsmöjligheter, de ägnas föga uppmärksamhet, speciellt i rikstäckande massmedia. Kvinnoidrotten behöver därför ett statligt stöd, vilket också Riksidrottsförbundet uppmärksammat. Glesbygdsklubbar och inte minst lag från Norrbotten har svårigheter bl.a. med långa resor när de kommit upp i seriesystemen. Även en sådan sak som ett DM blir i vårt län långt dyrare än annars. Också detta att man måste ta domare från annat håll — i högre serier får domare inte tas från hemorten — kostar pengar. Staten borde därför öka sitt stöd t.ex. genom att idrottslag får fria resor på SJ eller åtminstone kraftigt rabatterade priser på inrikesflyget, när avstånden motiverar flygresor. Detta är åtgärder som absolut inte kan klaras inom ramen för Riksidrottsförbundets anslag. Därför hade jag hoppats på ett positivare svar från jordbruksministern. Vpk-gruppen kommer att ta upp de här frågorna och ställa förslag i linje med vad jag här har sagt i en motion till årets riksdag.
Herr talman! Till det Eivor Marklund säger beträffande problemet med kommersialiseringen vill jag tillägga att i fråga om företags m.fl. ekonomiska intressen i elitidrotten skiljer sig inte villkoren för damlag från de övriga förutsättningar som föreligger i samarbetet mellan idrotten och näringslivet. I Riksidrottsförbundets nyligen framlagda rapport om idrottens kommersialisering riktas intresset främst mot den inverkan kommersialiseringen har på allmänhetens fritidskonsumtion av redskap, utrustning m.m. När det sedan gäller samhällets stöd ankommer det på Riksidrottsförbundet att fördela de totala resurserna.
Herr talman! Nog måste väl det som har hänt med Plannja Baskets damlag ändå vara ett uttryck för att man gör skillnad mellan damoch herridrotten. Genom uppgifter i länspressen och genom uppgifter från aktiva idrottsmänniskor känner jag till att Plannja Baskets herrlag kostas på betydligt mer än damlaget. Där har det ännu inte varit tal om några lönsamhetsaspekter. Men sådana kom väldigt snabbt i fråga om damlaget som ändå har spelat i allsvenskan i sju år, något som herrlaget inte mäktat med. Så till frågan om att de ekonomiska spörsmålen skall lösas internt inom idrotten. Uppenbarligen klarar man inte av det. Idrottsrörelsen har begärt och får i år en viss ökning av anslagen. Men man har fortfarande inte råd att göra sig av med de sponsorsystem som får så beklagliga konsekvenser som i fallet med Plannja Baskets damlag. bygdsproblem sägs det ofta att det är frågor som måste lösas politiskt. Det måste väl också tyda på att man även inom idrotten har den uppfattningen att det är samhället som skall gå in på ett bredare sätt med stöd för att klara av problem som har att göra med bostadsort och könstillhörighet när det gäller idrottsutövning.
Herr talman! Vi är säkerligen överens om att det är mycket viktigt att den kvinnliga idrotten får arbeta under samma förutsättningar och villkor som den manliga. Regeringen delar för sin del den uppfattning som Riksidrottsförbundet har givit uttryck för vad gäller den kvinnliga idrotten.

Herr talman! Bengt Fagerlund har i en interpellation frågat statsministern om regeringen har för avsikt att tillsätta posten som chef för Stiftelsen Samhällsföretag först efter samråd med berörda löntagarorganisationer. Enligt fastställd ärendefördelning är det jag som har att besvara interpellationen. Bakgrunden till Bengt Fagerlunds fråga är vissa tidningsuppgifter om förestående tillsättning av koncernchefen. Före beslut om tillsättning av chef för Stiftelsen Samhällsföretag kommer regeringen att samråda såväl med berörda fackliga organisationer som med Landstingsförbundet. Detta samråd har redan inletts.

Herr talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern Rolf Wirtén för svaret på min fråga som jag ställde till statsministern. Orsaken till att jag ställde frågan till statsministern var att jag fick den uppfattningen av tidningsartiklarna att chefsposten för Stiftelsen Samhällsföretag hade blivit en bricka i spelet när det gällde att skaffa ersättningsarbete åt vissa högre statstjänstemän. Jag var fullt medveten om att det normala hade varit att arbetsmarknadsministern handlagt ärendet. Jag tolkar svaret så, att de fackliga organisationerna skall få ett reellt inflytande över tillsättningen av chefsposten för Stiftelsen Samhällsföretag. Enbart samråd räcker inte. Vi skall komma ihåg att det är de fackliga organisationerna som har det största intresset, eftersom de representerar dem som arbetar på verkstäderna och eftersom det är för deras skull en ny organisation är nödvändig. Jag vill fråga arbetsmarknadsministern, om min tolkning av svaret är den riktiga, nämligen att de fackliga organisationernas uppfattning tillmäts den största betydelsen. Arbetsmarknadsministern säger i svaret att han även skall samråda med Landstingsförbundet. Jag har inget särskilt att anföra mot detta, men varför bara med just Landstingsförbundet? Det finns ju andra som kan vara minst lika intresserade, t.ex. AMS, som även i fortsättningen skall anvisa arbetskraften. Till slut vill jag framhålla att det verkligen brådskar med tillsättandet av chef för Stiftelsen Samhällsföretag. Enligt riksdagens beslut skall den nya verksamheten starta vid årsskiftet 1979-1980. Det är elva månader till dess. NOSA kommittén har arbetat snabbt och lämnat alla de förslag som skall ligga till grund för stiftelsen. De ekonomiska förhandlingarna med Landstingsförbundet är slutförda, och riksdagen har antagit lagen om de skyddade verkstäderna. Därför bör det kunna ske ganska snabbt. Men så länge inte chef och styrelse är utsedda kan man inte heller utse andra chefstjänstemän. Petitan till regeringen skall vara avlämnad i september. Innan dess är det mycket som måste utredas. Material från de regionala stiftelserna måste insamlas. I sex län skall man bygga upp verksamheten från grunden, då man i dag inte har någon samlad organisation. Kostnaderna för staten kan beräknas till ca 1,5 miljarder kronor. Man kan säga att det endast återstår sex månader tills petitaskrivelsen skall vara regeringen till handa. Kom ihåg: Stiftelsen Samhällsföretag kommer dock att bli ett av de största företagen i landet. Därför är frågan om chef och styrelse en sak som brådskar. Det skulle bli stor besvikelse bland de anställda, om igångsättandet försenas på grund av att chef och styrelse inte tillsätts. Jag vädjar till arbetsmarknadsministern att mycket snart fatta ett beslut i den av mig aktualiserade frågan och att tillsättandet sker i intimt samarbete med de anställdas organisationer. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Bengt Fagerlund har frågat om samråd med de berörda löntagarorganisationerna skall äga rum, och jag har svarat att så kommer att ske. Jag kan tillägga att det naturligtvis skall ske i överensstämmelse med vad som föreskrivs i medbestämmandelagen. Vad gäller den del av mitt svar där det nämns att också Landstingsförbundet skall vara informerat vill jag säga att jag tycker att stat och landsting har lika stort ansvar för den här verksamheten, varför de också bör få kännedom om hur regeringen tänker handlägga chefsfrågan. F. ö., herr talman, håller jag helt och hållet med Bengt Fagerlund om att saken brådskar och att vi måste få fram såväl styrelse som chef för den här viktiga verksamheten så snart det över huvud taget är möjligt.
Herr talman! Jag vet inte hur jag skall tolka arbetsmarknadsministerns senaste inlägg beträffande samrådet. Jag anser att de fackliga organisationerna måste ha ett rejält inflytande i det här sammanhanget. Jag sade i mitt inlägg att jag inte har något särskilt emot Landstingsförbundets medverkan. Men samtidigt kommer man inte ifrån att det inte är Landstingsförbundet som i fortsättningen skall stå för pengarna eller att beslutet om inrättandet av Stiftelsen Samhällsföretag fattades av riksdagen. Visserligen skall Landstingsförbundet medverka i Stiftelsen Samhällsföretags verksamhet, men det är de fackliga organisationerna som har drivit denna fråga. Och jag hoppas verkligen att deras synpunkter på hur chefen skall vara beaktas. Vi behöver inte i dag diskutera hur chefen skall vara, men det gäller att få tag på en person som kan vara företagsledare och ha allt det sociala ansvar som också fordras för att göra det möjligt att Stiftelsen Samhällsföretag verkligen skall bli vad de anställda har hoppats. Jag är tacksam för att arbetsmarknadsministern säger att det brådskar. Det tar jag som intäkt för att det inte kommer att dröja länge förrän beslutet om stiftelsen kan sättas i verket och att arbetsmarknadsministern har ambitionen att verksamheten verkligen skall starta den 1 januari 1980.
Herr talman! Jag vill bara göra tillägget att vi i regeringen föregående vecka fattade ett par mycket viktiga beslut för att vi skall kunna klara det datum som är utsatt av riksdagen — den 1 januari 1980. Jag tänker närmast på placeringen av de regionala stiftelsernas huvudkontor. Vidare noterade vi att avtalet mellan staten och tidigare huvudmän är klart. Det var två väsentliga saker som på detta sätt gick i lås.

Herr talman! Allan Åkerlind har ställt en fråga till mig med anledning av regeringens förslag till kyrkomötet i fråga om kvinnliga präster. Allan Åkerlinds fråga lyder: ”På vilka bibelord har regeringen grundat sin uppfattning i denna fråga?” Sedan den 1 januari 1959 innebär svenska kyrkans officiella ordning att kvinna kan inneha prästämbete lika väl som man. Regeringen har inte haft anledning att i sin skrivelse till kyrkomötet gå in på teologiska frågor av den art Allan Åkerlind tar upp.
Herr talman! Jag har frågat på vilka bibelord regeringen har grundat sin uppfattning i sin skrivelse till kyrkomötet i fråga om manliga och kvinnliga prästers ställning i svenska kyrkan. Jag tackar kyrkoministern för svaret. Det är ett klart svar, och det visar att regeringen inte har tagit ställning på grundvalav bibelord när kyrkoministern säger att man inte haft anledning att gå in på teologiska frågor. Men kyrkan skall ju vara ett Guds husoch församlingen skall vara en Guds församling. All verksamhet i kyrka och församling skall vara grundad på vad Guds ord — Bibeln — lär. Om detta inte kan hävdas, så är inte kyrkan ett Guds hus och inte heller församlingen en Guds församling. Genom tiderna har Bibelns ord tolkats olika i vissa delfrågor. Resultatet av det har blivit att olika rörelser har brutit sig ut för att kunna förrätta sina gudstjänster eller predika ordet på det sätt man har ansett vara det rätta. Men genomgående för alla olika riktningar inom kristenheten har varit att man har kunnat hänvisa till olika bibelrum som stöd för sin uppfattning. Att man sedan ibland har tolkat dessa bibelrum olika eller lagt större eller mindre vikt vid speciella bibelrum har orsakat brytningar. När riksdagen tog sitt beslut förra året om den s.k. samvetsklausulen var det inte någon egentlig debatt om vad Bibeln säger i dessa frågor. Någon enstaka ledamot framförde synpunkter på bibelorden, men det var mest en lång rad av talare som framförde sitt personliga tyckande utan att grunda detta på Bibeln. Nu har regeringen lagt fram ett förslag till kyrkomötet när det gäller kvinnliga och manliga prästers verksamhet i kyrkan. När jag hade läst vad kyrkoministern har skrivit kunde jag inte finna den hänvisning till vad Bibeln säger som jag tycker borde vara en självklarhet. Det var därför jag ställde min fråga. Kyrkan har från början varit ett Guds hus. Nu har man många gånger talat om en folkkyrka, men det skall väl inte tolkas så, att kyrkan har blivit ett Folkets hus. När regeringen nu lägger fram sitt förslag utan någon förankring i Bibeln, frågar man sig vad det skall bli i fortsättningen. Jesus sade en gång: ”Det är skrivet: ”Och mitt hus skall kallas ett bönehus.” Men I haven gjort det tillen rövarkula.” Det är tänkvärda ord i alla tider, och må vi alla medverka till att det inte blir någon rövarkula i svenska kyrkan.

Herr talman! I de regeringsuttalanden som föregick reformen av år 1958 sägs att frågan om kvinnans tillträde till prästämbetet inte kunde lösas utifrån endast ett abstrakt likställighetsresonemang. Men därav följer inte att det skulle ankomma på regering och riksdag att pröva denna eller andra frågor utifrån en egen tolkning av Bibeln och kyrkans bekännelse, utan detta får överlämnas åt kompetenta teologiska och kyrkliga instanser. Dessa instanser har också sagt sitt ord i samband med att kyrkomötet 1958 beslutade om lika behörighet till prästerlig tjänst för kvinnor och män. Kyrkomötet tog avstånd från en bibelsyn, enligt vilken Nya testamentets ordningsföreskrifter framställs såsom ingående i själva evangeliet.

Eftersom något annat inte har sagts från det hållet inför det nu aktuella förslaget, har regeringen — som jag tidigare anfört — inte haft anledning att väga in några bibeltolkningsfrågor eller andra teologiska frågor i sin bedömning.

Herr talman! Såvitt jag vet finns det både i Gamla och i Nya testamentet minst 1 500 bibelverser som behandlar frågan om förhållandet i Guds hus och olika personers medverkan där. Nu säger kommunministern att andra, mera sakkunniga personer skall avgöra hur man skall tolka detta, och det är väl riktigt. Men jag tycker ändå att det hade varit värdefullt om man hade skriftligt redovisat hur dessa experter har sett på frågan. Nu skall ju kyrkomötet yttra sig, och då får man väl hoppas att alla sådana här teologiska synpunkter och frågan om hur man skall tolka vad Bibeln säger kommer fram i samband med kyrkomötets behandling av frågan och i kyrkomötets förslag till regeringen.

Herr talman! Bertil Fiskesjö har frågat mig om jag anser att ordningen med personalrepresentanter i länsstyrelsernas styrelser står i överensstämmelse med riksdagens beslut och gällande lag om sammansättningen av dessa styrelser. Enligt lagen om val av ledamöter i länstyrelses styrelse består styrelsen, utöver ordföranden, av 14 ledamöter som utses genom val. Sådana val förrättas av landstinget och av kommunfullmäktige i kommun som inte tillhör landstingskommun. Att dessa frågor regleras i lag beror på att föreskrifter om kommunernas och landstingskommunernas åligganden enligt regeringsformen skall meddelas i lag. Beslut om lagen fattades vid 1976 77:19, KU 12, rskr 27). Redan dessförinnan hade 1974 års riksdag (prop. 1974:1, bil. 2. p. 7, InU 4, rskr 95) beslutat om riktlinjer för styrelserepresentation för anställda i statliga myndigheter. De närmare bestämmelserna härom utfärdades därefter i kungörelsen om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m.m. Kungörelsen gäller enligt förordnanden av regeringen för flertalet länsstyrelser och för ett stort antal centrala myndigheter. Enligt kungörelsen har personalföreträdarna rätt att närvara och yttra sig vid all handläggning i styrelsen. Däremot är de ledamöter i styrelsen, med rätt att delta i beslut, vid handläggning av frågor som inte har avseende på det slag av verksamhet som länsstyrelsen skall bedriva. Det är styrelsen som beslutar hur denna regel skall tillämpas, och därvid får personalföreträdarna delta i överläggningen men inte i beslutet. Beslutet kan överklagas hos regeringen. Lagen om val av ledamöter i länsstyrelses styrelse innehåller inte någon föreskrift som medger undantag från lagens bestämmelser om antalet styrelseledamöter och om val av ledamöter. Av förarbetena till lagen framgår dock inte att avsikten skulle ha varit att ta avstånd från den ordning med styrelserepresentation för de anställda som redan hade införts vid flera länsstyrelser. Det väsentliga motivet för den ändring i fråga om valet av styrelseledamöter som skedde genom lagen var att ge länets invånare större inflytande på förtroendemannastyrelsens sammansättning. Denna borde enligt föredragande departementschefen återspegla de politiska partiernas styrka i länet. Även enligt min mening är det av stor vikt att länsstyrelsernas styrelser avspeglar den poktiska opinionen inom länen. Dessa styrelser har i vissa avseenden andra uppgifter än de centrala ämbetsverkens styrelser. Med hänsyn till den begränsning i personalföreträdarnas beslutanderätt som anges i personalföreträdarkungörelsen kan det nyss angivna önskemålet anses tillgodosett även vid en ordning med styrelserepresentation för de anställda. Mot bakgrund av vad jag nu har sagt ämnar jag ta initiativ till överväganden, om åtgärder är påkallade för att åstadkomma en bättre formell

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunministern för svaret. Som kommunministern påpekade i sitt svar reglerar 1976 års lag om val av ledamöter i länsstyrelses styrelse och den i anslutning till denna lag ändrade länsstyrelseinstruktionen klart hur en länsstyrelse skall vara sammansatt. Enligt dessa bestämmelser skall länsstyrelses styrelse bestå av 15 ledamöter. Landshövdingen är ordförande och utses av regeringen, medan de övriga väljs av landstingen. I Malmöhus län och Göteborgs och Bohus län väljs vissa ledamöter av Malmö resp. Göteborgs kommun, och på Gotland väljer kommunfullmäktige. Därutöver nämns ingenting om ytterligare representation. Länsstyrelserna skall således enligt gällande lag ha 15 ledamöter, varken färre eller fler. Med undantag för landshövdingen skall samtliga väljas på det sätt som jag nyss nämnde. Avsikten med 1976 års reform var — och om den reformen stod som vi minns en hel del strid — att de valda ledamöterna skall avspegla den partipolitiska fördelningen i resp. län. I en del länsstyrelser har dock, som jag påpekade i motiveringen till min fråga, även representanter för de anställda deltagit i styrelsens beslut. Och det är det saken gäller. I frågor där meningarna har varit delade har det t.o.m. förekommit att deras röster har varit avgörande för vad som skulle bli majoritetsbeslut. Således blir därmed antalet ledamöter i styrelsen plötsligt t.ex. 17 i stället för 15, som klart stadgas i gällande lag. De tillkommande ledamöterna utses på ett annat sätt och på andra grunder än dem som anges i lagen. Detta är uppenbarligen inte i överensstämmelse med 1976 års lag. Nu säger kommunministern i sitt svar att han tänker ta initiativ till överläggningar, om åtgärder är påkallade för att åstadkomma en bättre formell överensstämmelse mellan 1976 års lag och ordningen med styrelserepresentation för de anställda. Kommunministern säger således om åtgärder är påkallade. Enligt min mening är sådana åtgärder onekligen påkallade, och det är självfallet min förhoppning att dessa aviserade åtgärder skall leda till att den av riksdagen antagna lagen om länsstyrelsernas sammansättning inte ytterligare åsidosätts. En kungörelse och dess tillämpning får inte stå i strid med gällande lag. Jag ber således att än en gång få tacka för svaret, som jag tolkar i positiv riktning.

Herr talman! Stig Josefson har frågat mig vilka åtgärder regeringen har vidtagit eller avser att vidtaga med anledning av riksdagens skrivelse 1976/ 77:359 om medinflytande för vissa arrendatorer. I skrivelsen hemställs, att arrendatorerna ges medinflytande vid behandlingen av frågor som berör deras intresseområde i stiftsnämnder och domänverkets nyttjanderättssektion. Jag kan meddela, att regeringen genom beslut den 14 december 1978 har föreskrivit, att domänverket skall lämna företrädare för Lantbrukarnas riksförbund och Föreningen Sveriges jordbruksarrendatorer tillfälle att närvara och lämna synpunkter då arrendefrågor behandlas inom verkets produktområde Nyttjanderätter. Som också anges i det betänkande av näringsutskottet som låg till grund för riksdagsskrivelsen är frågan om att bereda arrendatorerna medinflytande i stiftsnämnderna mera komplicerad. Stiftsnämndernas uppgifter och sammansättning är reglerad i lagen om förvaltning av kyrklig jord. Lagen, som trädde i kraft den 1 januari 1972, är av kyrkolags natur. I det betänkande som låg till grund för 1970 års lagstiftning diskuterades frågan om att låta även arrendatorssidan vara företrädd i stiftsnämnderna, så som redan tidigare var fallet i boställsnämnderna. Tanken på arrendatorsrepresentation i stiftsnämnden avvisades emellertid i betänkandet med hänvisning till att man eftersträvade att renodla stiftsnämndens funktion som företrädare för jordägarparten i arrendeförhållandet, medan avvägningen mellan arrendatorns och jordägarens intressen avsågs ske dels i boställsnämnderna, där båda sidor var företrädda, dels genom möjligheten till prövning inför arrendenämnden. Vad utredningen hade anfört föranledde inte någon erinran vid remissbehandlingen och berördes inte närmare i propositionen till 1970 års riksdag. Obestridligen har sedan tillkomsten av 1970 års lag om förvaltning av kyrklig jord ett nytt synsätt på den enskildes medinflytande både i arbetslivet och i olika samhällsorgan gjort sig gällande. Jag har, i likhet med näringsutskottet, stor förståelse för arrendatorernas önskan att kunna påverka besluten i stiftshämnderna. Där behandlas ju frågor av betydelse för den långsiktiga planeringen av kyrkans jordbruksförvaltning, och stiftsnämnderna fattar principbeslut i arrendefrågor m.m., som rör arrendatorernas intresseområde. Inom regeringskansliet övervägs f. n. på vilket sätt det av riksdagen uttalade önskemålet om medinflytande skall kunna tillgodoses.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

Jordägare och arrendatorer har var sin representant i boställsnämnden, som dessutom har en opartisk ordförande. Denne är liksom de båda partsrepresentanterna utsedd av länsstyrelsen. Men det förekommer också att frågor hänskjuts till stiftshnämnderna, inte minst investeringsärenden. Själv anser jag att det skulle vara av ett betydande värde, om stiftsnämnderna innan beslut fattades också hade beretts tillfälle att höra arrendatorernas uppfattning. Detta var anledningen till att jag ställde min fråga. Jag hade förväntat mig att man nu skulle ha anvisat en lösning på denna fråga, som inte bara framförts av Föreningen Sveriges jordbruksarrendatorer utan också behandlats här i riksdagen, som i samband härmed uttalat sig positivt. Vad gäller domänverket har det redan skett en förändring, som jag anser i högsta grad välbehövlig. Tidigare saknades inflytande från arrendatorerna nästan helt. Någon närkontakt mellan jordägare och arrendator fanns inte alls inom domänverkets område. Det är därför med glädje jag noterar den åtgärd som vidtagits för att åstadkomma ett ökat medinflytande i det sammanhanget. Jag hade hoppats att man också skulle ha funnit någon väg att bereda arrendatorerna av den kyrkliga marken ett visst inflytande i stiftsnämnderna. Jag vill ställa följande fråga till statsrådet: Anser statsrådet att den nuvarande lagstiftningen förhindrar att stiftsnämnderna liksom domänverket ger representanter för Föreningen Sveriges jordbruksarrendatorer möjlighet att närvara och avge synpunkter vid behandlingen av ärenden av här aktuellt slag? Om den möjligheten funnes, skulle mycket vara vunnet. Jag tror inte att tvistigheterna är så stora att just beslutanderätten är det viktiga. Vad som är väsentligt är i stället att det när dessa frågor avgörs verkligen finns möjlighet för arrendatorerna att anföra synpunkter. Därmed skulle man ha gjort en väsentlig insats för att eliminera de irritationsmoment som finns på detta område.

Herr talman! Jag hoppas att Stig Josefson uppfattade att jag i mitt svar hade en positiv attityd till de önskemål som arrendatorerna har framfört. Också riksdagen har givit uttryck åt en sådan inställning. Det är litet svårare att klara upp frågor i fall som de här aktuella, där den grundläggande lagstiftningen har kyrkolagskaraktär. Därför överväger man, som jag sade i mitt svar, inom regeringskansliet vilken lösning som är den bästa på detta problem. Bakgrunden härtill är att det av rent praktiska skäl var omöjligt för mig när jag tillträdde mitt ämbete att lägga fram ett förslag vilket skulle kunna biträdas samstämmigt både av riksdag och av kyrkomöte och alltså skulle kunna tas in i en lagstiftning vilken, som nämnts, har kyrkolags natur. I praktiken sitter redan nu arrendatorer i de flesta stiftsnämnder. Det finns alltså goda möjligheter att få del av synpunkter från det hållet. Jag är dock medveten om att denna representation icke är heltäckande och att det i varje stiftsnämnd bör ges möjlighet att framföra sådana synpunkter. Jag kan försäkra Stig Josefson att en lösning på denna fråga söks i en positiv anda.

Herr talman! Ja, jag är väl medveten om att statsrådet i slutorden i sitt svar framhöll, att han har en positiv inställning, och det hälsar jag givetvis med tillfredsställelse. Men vi vet också att den lagstiftning det gäller har kyrkolags karaktär och alltså skall behandlas både av riksdagen och av kyrkomötet. Det göraatt frågans lösning ligger ganska långt fram i tiden, om man inte kan finna en väg att, liksom skett beträffande domänverket, låta företrädare för jordbruksarrendatorer få framföra sina synpunkter på de aktuella frågorna. Jag skulle här vilja vädja till kommunministern att försöka finna en framkomlig väg, där man ger samma möjligheter för stiftsnämnderna att inkalla representanter när det gäller frågor som har speciellt intresse för arrendatorerna — att ge dessa tillfälle att närvara och framföra sina synpunkter.
Herr talman! Jag vill härmed meddela att jag hade för avsikt att besvara interpellationen 1978/79:130 av Thorsten Larsson den 5 februari. Enär interpellanten har förhinder den dagen, har vi överenskommit att svaret skall lämnas den 2 mars.
Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig om jag, i likhet med min företrädare, anser att det är felaktigt att statliga medel används till propaganda för kärnkraft då riksdagen ännu inte fattat något definitivt beslut om den framtida svenska energipolitiken. Oswald Söderqvist har ställt sin fråga mot bakgrund av bl.a. att centrala driftledningen, CDL, nyligen har gett ut ett pressmeddelande med anledning av det uttalande den amerikanska kärnsäkerhetsmyndigheten, NRC, nyligen gjort om den s.k. Rasmussenrapporten. Vattenfall är ett av medlemsföre tagen i CDL som är ett samarbetsorgan för elkraftproducenterna i Sverige. Som svar på frågan vill jag anföra följande. Jag anser det mindre lämpligt att statliga medel används för s.k. kärnkraftspropaganda. Däremot anser jag att statliga medel, även om det sker via CDL, bör kunna användas för information kring användandet av kärnkraft. Till sådan information kan även räknas referat av tekniska rapporter och redogörelser för utländska säkerhetsmyndigheters ställningstaganden samt CDL:s egen bedömning därav.